Herr talman! Finansutskottets ordförande uppvisar en bild av ointresse. Han tycker att hela den diskussion som vi från vpk försöker föra ligger helt och hållet vid sidan av, som han säger. Det är klart, det måste den göra — sett från Björn Molins utgångspunkt. Varje för arbetarrörelsen i Sverige viktig diskussion måste han uppfatta som en sidofråga, därför att han står vid sidan av arbetarrörelsen. Han är inte intresserad av dess kamp, av dess strävan, av dess strid för att skapa ett annat samhälle. Så det är fullständigt förståeligt att han inte vill gå in på någon diskussion i den här frågan. Jag skall emellertid ändå ställa ett par frågor till honom. Vi vet att det förekommer en omfattande skatteflykt i det här samhället. Vi vet att det görs omfattande spekulationsvinster. Bl. a. de som betalar sin hyra varje månad vet om det. Vi vet att det förekommer åtskilligt med skattefusk. Vi vet också att företagsbeskattningens effektivitet när det gäller de stora bolagen har minskat fortskridande genom de fördelaktiga avskrivningsregler som dessa har kunnat åtnjuta sedan många år. Vi vet att de därmed har fått mycket stora fördelar, som de har kunnat utnyttja bl.a. genom att skapa 350 000 jobb utomlands i svenskägda industrier med hjälp av kapital de har fört ut ur landet och genom en stor privat förmögenhetstillväxt, som sannerligen inte finns hos de små företagarna men väl hos det lilla fåtalet mycket stora kapitalägare, truster och kapitalistiska institutioner. Menar då Björn Molin att dessa pengar för all framtid garanterat skall vara i privatkapitalisternas händer? Skall de få fortsätta att spekulera, skall de få fortsätta med sin kapitalflykt? Skall det betraktas som någonting orimligt att äntligen försöka gripa tag i de där pengarna, föra över dem i de arbetandes händer, under deras kontroll och använda dem för folkflertalets och nationens bästa? Är det en så orimlig tanke att man måste avvisa den på det kortfattade sätt som utskottet gör? Så ytterligare en fråga. Björn Molin försöker komma ifrån löntagarfondsfrågans aktualitet genom att hänvisa till att den är under utredning. Nåväl, jag skall inte disputera med honom om just den formella detaljen. Men ni har i alla fall i finansutskottet gjort ett ställningstagande, nämligen att ni anser att det sätt att finansiera arbetarstyrda fonder som vi föreslår, dvs. att ta från de privata kapitalägarna och lägga i de arbetandes händer — i fondernas händer — skulle vara någonting orimligt. Var ni verkligen, när ni diskuterade det i finansutskottet, helt överens om denna skrivning, som alla har skrivit under?

Herr talman! Jörn Svensson använde en betydande mängd indignation för att demonstrera sin upprördhet över att riksdagen inte i dag tänker ta upp, som han sade, en stor och inträngande debatt om löntagarfonder. Om så inte sker, beror det inte på att löntagarfonderna inte är en stor och viktig fråga, utan det beror på att varken vpk:s eller centerns förslag handlar om löntagarfonder. Enligt min mening gör nämligen ingetdera förslaget det.

Vad är det som vpk ägnat sina krafter åt sedan 1974-1975, dvs. sedan det första förslaget till löntagarfonder lades fram? Vilken kamp har ni fört, Jörn Svensson? Jo, det är en kamp som har riktats mot fackföreningsrörelsen och socialdemokratin, och ni har använt precis samma argument som dem man för fram från högerhåll. Ni har försökt skrämma löntagarna med reallönestopp, dvs. med att de inte skall få några förbättringar i lönekuverten. Det har varit den mest vulgära delen av ert budskap, och den återkom också i Jörn Svenssons inlägg i dag. Den andra delen har varit att löntagarfonder inte skapar något inflytande. Det skulle vara fullständigt meningslöst för löntagarna att satsa på en modell av den typ som Landsorganisationen och socialdemokratin arbetar med. Ja, det får ni gärna påstå, men inte med de argument som Jörn Svensson använde här i dag — de uttryckte nämligen en total missuppfattning av innebörden i de idéer som vi har arbetat med. Det förhållandet att företagen får dra av vissa avgifter och utdelningar på löntagarfondernas aktier har inget att göra med det inflytande som skall utövas via löntagarfonderna. Om löntagarfonderna får aktier som ger rösträtt — och det är meningen — skapar de inflytande i företagen. Enligt min mening har vpk genom sin enkla skrämselpropaganda och sina ganska så lögnaktiga beskrivningar av vad arbetarrörelsen sysslar med i denna fråga ställt sig utanför den breda debatt som vi för. Det är ingenting nytt, men det kanske förklarar den ställning som vpk har i svensk politik. Men låt mig också säga något om vpk:s förslag, för att förklara varför vi anser att de inte handlar om löntagarfonder. Det gäller alltså löntagarnas möjligheter att, i vad man kallar en samhällsfond, utifrån påverka investeringarna och kapitalanvändningen. I den delen är det bara en variant av vårt förslag om en strukturfond, och det skall vi diskutera här i riksdagen senare i vår. Då är Jörn Svensson välkommen med både anslutning tili och synpunkter på detta förslag. Vidare gör vpk det hela onödigt krångligt för sig genom att föreslå att partiets variant av samhällsfond skall ta över kommunernas uppgifter inom barnomsorgen, kollektivtrafiken m.m. Det är bara uttryck för den vanliga förvirringen i er politik, men det är åtminstone ett utmärkt argument för att avslå denna vpk:s underliga konstruktion. Fonden skulle syssla med investeringar i industrin och bygga barndaghem — kan det vara någon rimlig uppgift för en och samma institution? Det sköter väl kommunerna. Man skall se till att de har pengar till det i stället — det är vår uppfattning. Den andra delen — om hur det här skall finansieras — är ett gammalt mysterium som vpk ofta förelägger oss. I det här fallet består mysteriet i att man säger att här skall nu skatterna på vinster och förmögenheter varje år höjas med 5 miljarder kronor för att finansiera den här fonden. Jag tycker också att det kan finnas anledning att framöver fundera på vinstutvecklingen i företagen — och vi har lagt fram förslag om skärpning av förmögenhetsskatten — men vi lever ändå i Sverige nu, Jörn Svensson. Att med anspråk på något mått av förnuft och hederlighet påstå att vi årligen skall kunna höja skatterna så att de ger staten 5 miljarder till varje år går inte — det faller nästan på sin egen orimlighet. Detta, herr talman, är förklaringen till att vi har förenat oss med de borgerliga partierna om att yrka avslag på vpk:s förslag. Men återkom till en diskussion om löntagarfonderna, Jörn Svensson, den dag riksdagen skall behandla ett sådant förslag. Det finns inte nu. Centerns förslag om aktiesparklubbar är i sin del en lika mystisk och underlig variant av hela idén som vpk:s förslag om samhällsfonder.

Herr talman! Jag skulle kunna använda tiden till att vara mycket personligt elak mot Kjell-Olof Feldt, men det tjänar liksom inte syftet med den viktiga fråga som vi skall debattera. Det var ju så, Kjell-Olof Feldt — erkänn det! — att du inte hade tänkt gå upp i denna debatt. Ditt inlägg var så dåligt därför att du inte hade förberett dig. Frågan var så ointressant för dig, att du inte hade tänkt blanda dig i debatten om den. Men nu blev du tvungen att göra det, och det var därför du måste angripa mig så personligt och tala så övermaga och hånfullt om vårt parti och säga att det partiet står vid sidan av arbetarrörelsen — du identifierar dig själv och ditt parti med arbetarrörelsen, som om arbetarrörelsen inte innehöll några andra människor än partianslutna socialdemokrater, vilket du vet att den gör. Du vet att det inom ditt eget parti, bland de stora mängder människor som finns där, också råder olika åsikter. Det finns folk som är mer eller mindre radikala i olika frågor, och vi vet att löntagarfondsfrågan är en fråga som ligger till diskussion. Det är därför denna diskussion är intressant. För det är ju så, Kjell-Olof Feldt, att om man verkligen vill skapa en stor folk majoritet, en stor rörelse bland de arbetande människorna för en stor och angelägen samhällsreform, så skall man inte tiga om den, då skall man inte skriva bort den med fem rader i ett utskottsbetänkande, utan då skall man tala om den vid alla tillfällen som bjuds, delta i diskussionen. Så har vi också gjort i vårt parti. Vårt folk ute på arbetsplatserna har deltagit i de studiegrupper som har bildats för denna fråga ute i arbetarrörelsen, i den fackliga rörelsen. De har avgivit sina kritiska synpunkter och sina positiva uppskattningar, där de ansett sådana motiverade. Vi anser nämligen att löntagarfondsidén är en stor och viktig fråga, en stor och positiv tanke. Men vi måste föra en konstruktiv diskussion om hur löntagarfonderna skall se ut, därför att de kan se mycket olika ut. De kan användas för olika syften. Efter det jag nu anfört skall jag försöka ställa några raka frågor till dig, Kjell-Olof Feldt, som jag hoppas att du i görligaste mån kan besvara på ditt partis vägnar. Jag tror det är viktigt, inte därför att vi genom vår kritik vill ställa till obehag för andra människor inom arbetarrörelsen, för vår kritik mot socialdemokratin är aldrig lika vår kritik mot borgerligheten. Den har en helt annan utgångspunkt. Den utgår från vårt gemensamma ansvar för arbetar Jag vill fråga dig: Är det bättre att finansiera löntagarfonder — eller samhällsfonder eller vad vi än kallar dem — genom att ta en del av de arbetandes löneutrymme och ställa det till de privata företagens förfogande, eller är det bättre att ta pengar som de privata företagen besitter och som de fått genom de vinster de gjort och lägga dem i de arbetandes händer? Vilket är bäst? Vilket ger den bästa omfördelningseffekten? Och vilket ger den största makten?

Och varför — det är en annan fråga — har ni valt den konstruktion ni gjort i LO-SAP:s diskussionsförslag? Det är ännu bara ett diskussionsförslag; det erkänns, och jag tar därför upp det som ett sådant och jag för en diskussion. Varför har ni valt den varianten, den lösningen, att ni samtidigt med att ni vill bygga upp löntagarfonder också hela tiden skall fortlöpande ge de privata storföretagen möjligheter att minska sina skatter, dvs. möjligheter till ytterligare egen kapitaltillväxt i privata händer? Avsikten måste väl ändå vara, om man vill att de arbetande någonsin skall få makten över produktionen här, att se till att det privata kapitalets inflytande inte växer, utan att det som växer är det kapital som står under de lönearbetandes kontroll. Men om man hela tiden skall skyffla över nya skattelättnader och nya fördelar till de privata storföretagen samtidigt med att man bygger upp löntagarfonder, då är det risk för att löntagarfonderna aldrig någonsin kommer att få majoritet, och då kan de ju lätt reduceras till att bli just det som vi varnar för och det som vi menar att de inte skall bli, nämligen bara en sorts tvångssparande i det privata kapitalets tjänst. Men det får ju inte arbetarnas fonder bli! Det är inte der, föreställer jag mig, som de många människorna ute i er rörelse, lika litet som i vårt parti, vill se förverkligat i det här landet. Det var säkert inte det som de demonstrerade för första maj. Jag vill att du svarar mig och utvecklar några av de här frågorna, Kjell-Olof Feldt. Jag tror det är en angelägen diskussion inför hela arbetarrörelsen i dag. Där behöver man penetrera den här frågan djupare och bättre. Den diskussionen behövs, inte minst därför att engagemanget och kampviljan för denna viktiga fråga hela tiden måste hållas vid makt.

Herr talman! Om mitt inlägg var så dåligt därför att det var oförberett, kan jag bara beklaga att Jörn Svensson så väl förberedde sitt inlägg — med så dåligt resultat med tanke på hur han upplever debatten. Jag kan förstå att han darrar av iver att få en stor debatt med socialdemokratin om löntagarfonderna. Men nu är det ju inte LO-SAP-rapporten som kammaren skall besluta om här om en stund, och jag skall därför inte ha någon längre lamentation med Jörn Svensson. Jag skall i stället ta upp en sak som jag tror är ganska viktig för den ideologiska och principiella skillnaden mellan ett kommunistiskt parti och ett socialdemokratiskt parti. Vad är det kommunisterna framför allt angriper oss för i löntagarfondsfrågan? Jo, det är för att vi vill ha fonder som bygger på en stark anknytning till det enskilda företaget, där de anställda skall få ett direkt inflytande i företaget. Detta kallar Jörn Svensson att baka in löntagarfonderna i de privata företagen. Vpk:s förslag innebär — om det innebär någonting alls — att det skall uppstå ett starkt centraliserat inflytande i en enda jättefond, som dessutom skall syssla med allting. Där tror jag att skillnaden går. Vi vill däremot ha fonder för kapitalförsörjningen, och de måste bygga på ett sparande som uppstår i det här landet. Vi får alldeles ensamma — här kommer vi aldrig att få någon hjälp av kommunister eller andra på den kanten — förklara för landets löntagare att de måste vara med och ställa upp i ett sparande för att få fram kapital. Men det kapitalet skall vi då förfoga över gemensamt — hur det används. I fråga om inflytandet i företagen skiljer vi oss också åt på ett ganska avgörande sätt, såvitt jag förstår. Ni talar om ett centraliserat inflytande, som skall komma utifrån, medan vi talar om hur vi lokalt skall förankra inflytandet, hur de anställda i företagen skall få ett inflytande över sin egen framtid och sin egen arbetsplats — tillsammans med ett övergripande inflytande för att hålla kvar solidariteten mellan olika löntagargrupper. Jag tror att det enklast illustreras av att Jörn Svensson i sina inlägg, och vpk över huvud taget när man diskuterar detta, bara talar om makt. Och det är makt som man vill lägga hos en annan elit i en fond som man skall tillskapa. Vi talar om ekonomisk demokrati, hur vi skall sprida inflytandet i näringslivet till fler människor och till dem som arbetar i företagen.

Herr talman! Låt mig börja med att understryka en sak som jag antydde i mitt förra inlägg, nämligen vårt partis avsikt med en sådan här diskussion. Den är inte — och det skall naturligtvis inte de borgerliga som lyssnar till diskussionen göra sig några illusioner om för ett ögonblick — avsedd att attackera andra delar av arbetarrörelsen. Däremot gäller det ett försök att föra en kritisk — i många avseenden, medger jag, starkt kritisk — diskussion i en svår fråga, som är av oerhörd vikt för maktförhållandena i landet, för den framtida demokratiseringen, för arbetarrörelsens framgång. Därvid är det samtidigt lätt att trampa fel — i en klassamarbetspolitik där man tror att man har gemensamma intressen med kapitalet, vilket de arbetande enligt vår mening inte har. Det är ett kritiskt bidrag till denna diskussion som pågår ute bland människorna, också i de djupa leden i Kjell-Olof Feldts parti, som vi har velat ge med den här debatten. Vi tror att den tjänar ett positivt syfte. Sedan må det vara Kjell-Olof Feldts ensak i hur hög grad han känner sig angripen. Det beror väl litet grand på hans eget samvete och var han själv djupast sett står i den här frågan. Det har han ju inte riktigt gett svar på, och det skulle vara intressant att få veta. Nu försöker Kjell-Olof Feldt klara sig undan den här diskussionen på ett enkelt sätt genom att säga att den stora skillnaden är att vi kommunister vill centralisera all makt i några centrala fonder, medan däremot Kjell-Olof Feldt och hans parti ömmar för det lokala inflytandet. Då bortser ni väl ändå från det som är en kärnpunkt i LO-SAP-förslaget, nämligen att de stora pengarna skall ligga just i ett par centrala fonder. Det är ju ingen skillnad i så fall, då är ni ju också elitmänniskor. F. ö. tror jag inte att vi från vår anspråkslösa position i vpk står lika nära samhällseliten och magistrarna i det socialdemokratiska partiet och deras makt som Kjell-Olof Feldt gör. Så det var ingen poäng att kalla oss för elitister eller påstå att vi skulle vara för en elitistisk lösning. Det avgörande för huruvida jag får ett lokalt inflytande på min arbetsplats är väl ändå om de pengar som jag tillsammans med mina arbetskamrater kan besluta över representerar en röstmajoritet i företaget eller om vi kan överröstas för all överskådlig tid av den privata aktieägarmajoriteten. Vi vill med vårt förslag bl.a. bygga upp ett nät av nya statliga industrier som redan från början skall vara under arbetarkontroll, där de arbetande redan från början skall ha det avgörande inflytandet, tillsätta de lokala ledningsorganen osv. Den lösningen måste väl ändå bidra mera till det lokala arbetarinflytandet än ett par centrala fonder som tar hand om huvuddelen av pengarna — vilket ert diskussionsförslag går ut på. Kjell-Olof Feldt har inte svarat på några av de principiellt viktiga frågorna i den här löntagarfondsdebatten, och jag skall därför upprepa dem i en aning varierad form. Jag vill gärna att du i alla fall ger uttryck för dina egna synpunkter som framträdande socialdemokrat, om du inte anser att diskussionen har kommit så långt att du kan tala för hela ditt parti. Jag skulle vilja fråga dig så här: Vill man nu göra en genombrytning, en inbrytning i storfinansens maktsystem? Det handlar ju i alla fall om makt — hela denna fråga om ägande och makt är en maktfråga, och den kan inte vara någonting annat. Det är en fråga om huruvida de arbetande här i landet skall ha makt eller om storfinansen skall behålla sin makt. Det är detta det handlar om -—det kan man aldrig resonera bort. Men jag vill fråga dig: Är det bäst att ta från löneutrymmet och sätta in resurserna i de privata företagen under sådana betingelser att de arbetande under lång tid framöver, såvitt jag förstår, uppenbarligen inte kommer att ha majoritet vid bolagsstämmorna utan kommer att överröstas av de privata ägarna, som alltså kommer att kunna disponera även över de pengar arbetarna har ställt till förfogande? Är detta bäst, eller är det bäst att försöka få ett grepp om de resurser som i dag ligger i händerna på de privata storbolagen och överföra dem i de arbetandes händer? I vilken riktning bör man omfördela, Kjell-Olof Feldt? Bör man omfördela från arbete till kapital eller från kapital till arbete? Så står frågan, uttryckt med en viss förenkling. Jag vill också fråga dig: Vilket löntagarfondssystem är bäst — ett löntagar fondssystem där de arbetande får så att säga ställa upp med pengar i de privata företagen, och kanske då under lång tid framöver inte kan föra en egen strukturoch sysselsättningspolitik med de pengarna, eller ett system med fonder som är självständiga? I det senare fallet rör det sig om fonder som även medan de är små håller på att växa och ändå består av pengar som arbetarna oinskränkt, genom sina valda representanter nere på golvet och från fackföreningarna, kan besluta över och använda för att föra sin egen sysselsättningsoch strukturpolitik, såsom jag försökte beskriva. Jag hoppas att du vill svara på dessa frågor, Kjell-Olof Feldt.

Herr talman! Bo Lundgren har redan i sitt anförande talat om ungefär vad skatteutskottets majoritet menar med att man inte kan genomföra det förslag som reservanterna förordar. Här finns det alltså möjligheter att med skentransaktioner skapa ett system där den icke seriösa handeln i fall efter fall kan undandra samhället skatter. Vi tycker inte man kan gå med på det. Det förslag som utskottsmajoriteten står bakom innebär i stället att man kan sanera avbetalningshandeln. När vi talar om ett positivt restvärde räknar vi med att det skall finnas ett så stort övervärde att det också täcker rätt stora skatteskulder som kan vila på fordonet. Det är helt enkelt fråga om hur stor kontantinsatsen skall vara och när man tittar efter på avbetalningskontraktet hur det ser ut — det är det som avgör om man kan ta ut de här pengarna eller inte. Propositionen gör det möjligt att samtidigt som man förhindrar skentransaktioner sanera avbetalningshandeln med begagnade och nya bilar, vilket är av värde. I jämförelse med vad vi vinner med detta förslag tycker vi att de negativa effekterna är obetydliga. Därför ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Jag tror att Bo Lundgren sade någonting ganska väsentligt i början av sitt anförande när han nämnde att det för bilhandeln gäller att också överleva. Bo Lundgren menar nog att man skall ha sådana bestämmelser att det t.o.m. är möjligt att överleva på skattebetalarnas bekostnad. Om man inte kan göra upp ett avbetalningskontrakt på sådant sätt att det ser ut som om det skulle bli ett restvärde, leker man verkligen med skattebetalarnas pengar och inte med sina egna. Det är därför vi tycker att det är fel att ha ett system, med vars hjälp man kan göra upp skenkontrakt i affär efter affär. Skatten blir inte betald, men det spelar ingen roll. Man behöver inte ha något större restvärde, för någon annan får ta hand om skatten. Det är detta som är felaktigt.

Herr talman! Huvudtesen i min motion 1978/79:2324 är att vi i fortsättningen måste decentralisera socialförsäkringens datafunktioner i samma takt som dess regelsystem, organisation och kontrollfunktioner decentraliseras. Datasystemen är ju en spegel av regelsystemet, och ett krångligt regelsystem ger ett krångligt datasystem. Försäkringskassorna var en gång självständiga och lokalt förankrade institutioner och borde ha fått ett datasystem som återspeglar detta. I stället infördes ett centralt datasystem, som långsamt kväver kassornas fristående ställning. Det är riktigt, som utskottet påpekar, att den socialpolitiska samordningsutredningen bl.a. skall söka förenkla socialförsäkringens regelverk. Det är emellertid inte alls självklart att detta ”förenklande” underlättar för den samtidigt sittande ALLFA-utredningen. En politisk eller juridisk ”förenkling” kan mycket väl krångla till ett datasystem. Det är också lätt att göra sådana ändringar att det gamla datasystemet måste byggas om från grunden, samtidigt som andra typer av ändringar skulle kunna ge enorma kostnadsbesparingar långt större än datoriseringsvinsterna. Såvitt jag vet — och detta är en fråga mer än ett påstående — förekommer få kontakter mellan den socialpolitiska samordningsutredningen och ALLFA utredningen, trots att ALLFA-utredningen skall konstruera ett nytt datasystem för socialförsäkringen. Detta kan ta en ände med förskräckelse — eller åtminstone med förseningar. Förenklingar i regelverk och datasystem är nämligen två sidor av samma sak. Nu kan ju utskottsrepresentanterna käckt hävda att om inte ALLFA utredningen presenterar ett förslag som utskottet kan acceptera, så får man göra en ny utredning. Det är verkligen högst teoretiska synpunkter, eftersom kostnaderna är så enorma. Statskontoret och riksförsäkringsverket har ju också förklarat att de inte har resurser att utreda mer än ett huvudalternativ, det som kallas A 2. För min del har jag ansett att det vore bättre med två decentraliseringsalternativ och att arbetet på det centrala motalternativet är År 1975 började statskontoret bromsa expansionen av det nuvarande systemet på grund av att riksförsäkringsverkets datorer höll på att bli överbelastade. Det har medfört att stora rationaliseringsvinster inte kunnat hämtas in. Det rör sig om ungefär 300 tjänster eller minst 30 milj.kr. per år, som skulle ha kunnat inbesparas. Denna extra kostnad kommer sannolikt att bestå tills det nya systemet kan tas i drift, och det kan inte ske förrän år 1985. Jag skulle vilja se den medlem av socialförsäkringsutskottet som våren 1981 vågar yrka att ALLFA-utredningens förslag inte skall accepteras av riksdagen och att de 300 tjänster som skulle kunna inbesparas skall finnas kvar kanske ytterligare fem år. Den nuvarande planläggningen på detta viktiga område ger faktiskt inte något utrymme för någon styrning från utskottets och riksdagens sida. Riktlinjerna för organisationen av den framtida socialförsäkringen är delegerade till ALLFA-utredningen, och när denna är färdig kommer valet att stå mellan att anta dess förslag och att acceptera nya mångåriga förseningar. Jag har föreslagit att statskontoret skall få i uppdrag att utreda om vi kan få en snabbare decentralisering av de centrala datasystemen än det alternativ som innebär att vi bygger om alla systemen från grunden. Det tar enligt min mening alltför lång tid att vänta på detta alternativ. I stället borde de nuvarande systemen regionaliseras utan större omprogrammeringar genom att de regionala myndigheterna utnyttjar de datortyper som redan används av de centrala systemen. Det skulle innebära att försäkringskassan i Stockholm, som svarar för en femtedel av den aktuella verksamheten, får en dator av Sundsvallstyp. Därigenom skulle de två nuvarande maskinerna avlastas och den tidigare nämnda rationaliseringsvinsten inhämtas. ALLFA-utredningens tidsplan skulle i så fall inte heller bli så kritisk. Flera alternativ skulle hinna prövas. Socialförsäkringsutskottets valmöjligheter skulle inte längre bli skenbara, utan verkliga. Det är synd att utskottet inte beaktat detta. Så, herr talman, några ord om beredskapsproblemen. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet diskuterar dem. Vi måste räkna med att terroristattentat kan förekomma. Ett sådant attentat får förödande konsekvenser: om telekommunikationerna sätts ur bruk är ordnad datacentraldrift inte möjlig. Men regionala alternativ har en betydligt större motståndskraft mot attentat. Varför skall då ALLFA-utredningen lägga ner arbete och pengar på ett nytt centralt alternativ som innebär stora risker och som därför borde vara oönskat? Detta borde riksdagen ha kunnat uttala redan nu. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I regeringens proposition 162 om sjukvårdsförmåner vid arbetsmarknadsutbildning och vissa vuxenstudier, m.m. finner man också ett förslag om att 2 milj.kr. skall anslås för bidrag till LO och TCO för utbildning av skolinformatörer och ledamöter i lokala planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Detta förslag har rimligen inte det minsta att göra med vad propositionen enligt rubriksättningen skall handla om, dvs. sjukförsäkringsförmåner i vissa sammanhang, och det finns därför än en gång anledning att påtala regeringens oskick att i propositioner plocka in förslag, som rör något helt annat än vad propositionerna anges handla om. Det är ett elementärt krav att en proposition skall ha en korrekt beteckning. Det är på tiden att även den nu sittande regeringen inser detta. Som framgår av föreliggande utskottsbetänkande har vi moderater yrkat avslag på förslaget om att ytterligare 2 milj.kr. skall tillföras LO och TCO som bidrag för utbildning av skolinformatörer m.m. Det har redan utgått 4 milj.kr. för ifrågavarande ändamål, vilket möjliggjort utbildning av ett stort antal personer. Vi kan därför inte inse att ett särskilt behov nu föreligger av ytterligare bidrag, vartill kan åberopas att de berörda organisationerna rimligen av eget intresse och på egen bekostnad borde kunna utbilda sina egna företrädare, därest man anser att ytterligare utbildningsbehov föreligger. Därtill kommer att det statsfinansiella läget kräver en omsorgsfull angelägenhetsgradering av de kostnader staten tar på sig. Nu föreliggande anslagskrav hör definitivt inte till de mest angelägna. Slutligen, herr talman, vill jag bara påpeka att det i SSA-råden inte enbart ingår löntagarrepresentanter utan också företrädare för arbetsgivarsidan liksom att frågan om skolinformatörer inte bara är en angelägenhet för löntagarorganisationerna.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

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, vilket Hans Nyhage avslutningsvis konstaterade, att det såväl i SSA-råden som bland skolinformatörerna finns personer utanför löntagarkretsarna. Vid utskottsbehandlingen har också påpekats att så är fallet. Men frågan gäller nu om de stora löntagarorganisationerna skall få ytterligare anslag för utbildning av personer i dessa sammanhang. Det föreslås i propositionen 1978/79:162 att det skall utgå ytterligare 2 milj.kr. för detta ändamål. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att avvisa detta förslag.

Man kan naturligtvis diskutera hur länge man skall behöva satsa speciella medel för denna verksamhet, och det är kanske där som meningarna skiljer sig något mellan moderaterna, som har reserverat sig, och utskottsmajoriteten. Departementschefen har i propositionen förutskickat att de pengar som nu anvisas — 2 milj.kr. för kommande budgetår — är de sista och att han anser att utbildningen därefter bör vara avklarad, så att man framöver kan dra in dessa pengar. Man må ha vilken uppfattning man vill på den punkten. Med anknytning till vad Hans Nyhage erinrade om i sitt anförande —att det också ingår andra än löntagare i råden — vill jag framhålla att vi en annan gång och i ett annat sammanhang bör ta diskussionen om huruvida ytterligare medel skall utgå längre fram.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

Herr talman! Även förra året väckte jag en motion i den här frågan, som gäller de problem vi har i samband med försurningen av sjöar och vattendrag i vårt land. Enligt den statistik som finns på området kommer vi år 2000 inte att ha många sjöar som det finns något liv i. Sjöarna kan vara klara på ytan, men de kommer inte att fungera biologiskt. Användningen av kalk måste därför främjas. Två forskare i Örebro har sysslat med att undersöka användningen av kalk som fällningsmedel i avloppsreningsverk, och från dem har jag fått information och material som redovisar hur det ligger till på det här området. Av detta framgår att användningen av aluminiumsulfat som fällningsmedel, en metod som vanligtvis förekommer i de kommunala reningsverken, har en försurande effekt på recipienterna. Man har prövat nya metoder, och det har visat sig att om man i stället använder kalk som fällningsmedel, så är det ekonomiskt sett fördelaktigt för kommunerna, och man får dessutom en kalkeffekt på recipienterna i stället för den motsatta effekt som man får genom användning av aluminiumsulfaterna. Mot den bakgrunden har jag yrkat att riksdagen skulle ta initiativ till att ge kommunerna ekonomiskt stöd för att pröva möjligheten att övergå till kalkfällning. Stöd skulle i första hand utgå i samband med att man bygger nya reningsverk, men det lär gå att med mycket enkla förändringar kunna övergå till metoden med kalkfällning i befintliga reningsverk. Utskottet säger att man är mycket positiv till det här förslaget och man ser en övergång till kalkfällning som ett viktigt led i miljövårdsarbetet, men utskottet anser att det inte är riksdagens utan närmast naturvårdsverkets sak att ta initiativ i frågan. Det kanske är så rent formellt, men jag sitter med i den s.k. svavelkommittén, som har att klara ut problemen med det svavel vi får från ffrämmande länder och liknande frågor, och med tanke på detta tycker jag att vi här i riksdagen borde se till att vi städar framför egen dörr innan vi diskuterar föroreningar från andra länder. Om man kan använda så enkla metoder som i det här fallet, metoder som är ekonomiskt fördelaktiga för kommunerna, så tycker jag att det ändå borde vara riksdagens sak att stödja en sådan här utveckling. Men om det nu är naturvårdsverket som har att ta initiativ i den här frågan, så kanske riksdagen ändå har möjlighet att puffa på naturvårdsverket. I varje fall borde riksdagen kunna göra något uttalande om detta, och jag beklagar att utskottet inte har föreslagit någonting i den riktningen. Positiva skrivningar är väl till för att i all välmening trösta motionären, men de ger ju inget resultat. Utskottet pekar på att forskningar på det här området pågår, och det är gott och väl. Men jag menar att om riksdagen tog initiativ till att kommunerna får ekonomiskt stöd för att sätta i gång och pröva metoden med kalkfällning, så skulle det vara ett sätt att skynda på utvecklingen. Jag har, herr talman, inget yrkande, men det är möjligt att jag kommer igen och tjatar på utskottet om den här frågan, så att jag förhoppningsvis får utskottet mera positivt inställt.

Herr talman!

Vi socialdemokrater vill anpassa ersättningen till de ökade kostnader, som vi alla på ett kännbart sätt upplever sedan vi fått en borgerlig styrelse i det här landet. Detta har inneburit att under de senaste två åren de för livets nödtorft oumbärliga tingen, exempelvis mat och bostad, har stigit i pris med mer än 20 «6. Den borgerliga utskottsmajoriteten har givetvis på uppdrag av regeringen gått emot våra berättigade förslag. På sedvanligt sätt kommer väl den borgerliga riksdagsmajoriteten i dag att praktiskt genomföra vad som eljest brukar förnekas, nämligen att de sociala villkoren för de utsatta grupperna i samhället steg för steg försämras. Herr talman! Arbetslöshetsförsäkringen har en tradition i vårt land. Redan 1934 beslöt riksdagen på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen om statligt stöd till löntagarnas arbetslöshetskassor. Formerna för det ekonomiska stödet vid arbetslöshet ändrades den 1 januari 1974 på ett genomgripande sätt. Ersättningsbeloppen höjdes väsentligt genom att nya dagpenningklasser infördes. Löneutvecklingen under de därpå följande åren gjorde att de nya högsta ersättningarna för stora grupper arbetslösa inte ens gav den kompensation för inkomstbortfall vid arbetslöshet som åsyftades när 1974 års reform beslutades. Detta dokumenteras klart av en jämförelse med utvecklingen av ersättningen inom sjukförsäkringen och av basbeloppet. Därför genomförde den socialdemokratiska regeringen och den dåvarande riksdagen en höjning av arbetslöshetsersättningen genom inrättande av tre nya ersättningsklasser per den 1 januari 1977. Men därefter, herr talman, fick riksdagen borgerlig majoritet, och då var det också slut på välviljan mot de arbetslösa här i landet. Principen beträffande den kompensationsnivå som fastställdes i 1974 års reform eliminerades, så att den ersättning som vid halvårsskiftet 1978 borde ha varit 200 kr. per dag vid högsta ersättning i stället blev endast 180 kr. En socialdemokratisk motion om en högsta ersättning på 200 kr. avslogs. Den vid 1976 års riksdagsbeslut antagna principen om följsamhet beträffande = arbetslöshetsförsäkring, basbeloppets utveckling och = sjukförsäkringsersättning gäller inte längre — det visar den borgerliga utskottsmajoritetens förslag. Man föreslår en högsta ersättning från erkänd arbetslöshetskassa på 195 kr. per dag, trots att den med hänsyn till basbeloppets ökning till 13 100 kr. den 1 januari 1979 borde ha varit 210 kr. Beräkningar visar att basbeloppet i juli 1979 kommer att vara 13 800 kr., och då borde den högsta arbetslöshetsersättningen uppgå till 220 kr. I realiteten betyder detta ingenting annat än att de som samhället inte har kunnat erbjuda arbete får det ännu sämre och ännu svårare att klara sig ekonomiskt. Vi kan inte acceptera detta och föreslår därför, liksom arbetslöshetskassornas samorganisation, att tre nya dagpenningklasser inrättas fr.o.m. den 1 juli 1979, nämligen 190 kr., 200 kr. och 210 kr. Utskottsmajoriteten framhåller att dess förslag om ersättningsklasser är baserat på löneutvecklingen. Detta stämmer emellertid inte med vad som anförts av arbetslöshetskassornas samorganisation, som mycket riktigt säger att enligt LO-SAF-statistiken timlönen för vuxna arbetare mellan andra kvartalet 1973 och andra kvartalet 1978 har ökat från 17:29 till 29:51, dvs. en ökning på 70 26. Om dagpenningen skulle följa med löneutvecklingen borde den höjas till 220 kr. Dessutom kommer en ny lönerörelse att påbörjas i höst, vilket kan komma att innebära att kompensationsnivån sänks ytterligare. Herr talman! Eftersom det råder följsamhet mellan bidraget till elever i arbetsmarknadsutbildningen och arbetslöshetsersättningens storlek, skulle ett bifall till vårt förslag även innebära en förbättring av utbildningsbidraget för den allt större grupp människor som inom arbetsmarknadsutbildningen förbereder sig för inträde på arbetsmarknaden. Men utöver den förbättring som AMU-eleverna skulle få genom vårt förslag vill vi öka stimulansbidraget från nuvarande 10 kr. per dag till 15 kr. — eller till den nivå som det hade 1978 men som sedan sänktes av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Stimulansbidraget är ju till för att just stimulera arbetslösa att gå in i den arbetsmarknadsutbildning som erbjuds, och utgångspunkten är att det är bättre både för den arbetslöse och samhället att han förkovrar sig för inträde i arbetslivet än att han går arbetslös. Herr talman! Med beaktande av den stora osäkerhet som i dag råder angående arbetslöshetens framtida storlek och som i sig beror på uppenbara risker i regeringens industrioch näringspolitik, är det svårt att exakt beräkna kostnaderna för våra förslag. Men med ett antagande av att den genomsnittliga dagsersättningen kommer att ligga på ca 190 kr., kan merkostnaderna om man genomför våra förslag beräknas till ca 25 milj.kr. Vi beräknar att merkostnaderna för vårt förslag till höjning av utbildningsbidraget skulle uppgå till 220 milj.kr. — alltså en total merkostnad på 245 milj.kr. Men då är att märka att vi föreslår, här som på alla andra områden där vi redovisar förslag, full kostnadstäckning genom finansieringsformer som är realistiska. I det här fallet föreslår vi att de merkostnader som våra förslag till förbättringar innebär tas ur den s.k. arbetslöshetsfonden, som enligt uppgifter från riksgäldskontoret — efter 1976 års slutredovisning av inbetalda avgifter — redan i februari 1979 hade en behållning på 1 000 milj.kr. Den hade från 1975 ökat med 400 milj.kr. Arbetslöshetsfonden finansieras, som jag nämnt, genom en arbetsgivaravgift, som löntagarna, på samma sätt som när det gäller övriga sociala avgifter, fått ta hänsyn till vid sina avtalsförhandlingar. I sak har man alltså från löntagarnas sida sparat en del av sin lön för att försäkra sig mot arbetslöshet. Samtliga fackliga organisationer har genom arbetslöshetskassornas samorganisation sagt att de är beredda att ta av sina fondmedel för att förbättra arbetslöshetsersättningen. Men regeringen sitter på kassakistan och har kanske planer på att använda dessa sparade pengar till annan utlåning eller till subventioner till kapitalägare på det sätt som har blivit allt vanligare i det svenska samhället under de senaste åren. Herr talman! Detta leder osökt in på tankegången att de fackliga organisationerna i dagens Sverige kanske måste göra som de gjorde i 1920-talets och 1930-talets Fattigsverige — de får bygga upp egna understödskassor som komplement till det njugga stöd som man får vid arbetslöshet i det borgerliga Sverige. Under föregående års riksdagsbehandling av frågan om arbetslöshetsförsäkring skyddade sig den borgerliga majoriteten med att vi under 1978 skulle få ett förslag till allmän arbetslöshetsförsäkring, som skulle tillgodose de behov av förbättringar som vi då föreslog. I det utskottsbetänkande som vi behandlar i dag anförs samma motivering, men nu skall en sådan proposition komma under hösten, säger man. Herr talman! Den lilla regering som i dag styr landet har givetvis svårigheter att utfärda några löften som den kan stå för. Om det framöver skall skapas en arbetslöshetsförsäkring i borgerlig tappning, får man kanske i folkpartiet svårt att freda sig för de mörkblå inslag i en sådan försäkring som aviseras redan i moderatmotioner, vilka behandlas i dagens betänkande, och som innebär strängare regler och hårdare tag mot de arbetslösa. Herr talman! Det är tragiskt att behöva konstatera, att tidigare vedertagna trygghetsprinciper skall raseras och svångremmen dras åt ännu hårdare kring den stora massa av människor som i vårt land i dag inte har något annat att försörja sig på än arbetslöshetsersättning. Trots att de har sparade pengar i fondmedel, förnekas de sin rätt till ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

Herr talman! Detta är en stor dag för sysselsättningsutredningen, som ju i dag lägger fram sitt betänkande. Utredningen använder fortfarande parollen om arbete åt alla. Samtidigt konstaterar den att det finns möjligheter att skapa 250 000 nya jobb i den offentliga sektorn. Detta är dock långt ifrån tillräckligt. Vad gör då utredningen i övrigt? Ja, den hänger sig åt någon form av åkallande av högre makter, i detta fall marknadsekonomin, i hopp om att den skall ge de arbetslöshetshotade människorna här i landet mera jobb. Det är under de premisserna lätt att konstatera att arbetslösheten kommer att bestå också i framtiden. Ingen svensk regering har lagt fram något förslag eller något program som innebär verkliga åtgärder mot arbetslösheten. Tvärtom har den växande reservarmén och uppdelningen av människorna i A-, B och C-lag accepterats som ett stående inslag i vårt samhälle. I borgerlig samhällsfilosofi har denna företeelse kommit att betraktas som nödvändig och ganska normal, vilket faktiskt är en återgång till en ideologisk nivå från tiden före 1930. Full sysselsättning kan inte garanteras under kapitalismen utan kan endast uppnås i en planerad socialistisk ekonomi. Men arbetslöshet och undersys selsättning kan givetvis reduceras, även om planekonomi inte råder. Men för en mer påtaglig reducering krävs det förstås strukturella reformer, som griper ini kapitalismens produktionsoch maktförhållanden. I annat fall hinner inte skapandet av nya jobb i fatt utslagningsprocessen. I vpk:s förstamajtåg i år — både i det största i landet, dvs. vpk:s tåg i Stockholm, och i de övriga — skanderades parollen Ropen skalla — arbete åt alla! Vi kan konstatera att arbetslösheten är ett gissel, som kommer att bestå så länge vi har det nuvarande systemet kvar. Det gäller oavsett hur mycket liberaler och socialdemokrater än pratar om blandekonomi. Kvar står ändå faktum att det är den kapitalistiska marknadsekonomin som framkallar arbetslösheten. Men debatten i dag gäller inte hur vi skall skaffa jobb utan hur vi ekonomiskt skall kunna ta hand om dem som offras. ” Arbete och bröd” var ett av de första krav som stod inskrivna på arbetarrörelsens fanor och standar då de första demonstrationerna för människovärdet genomfördes i vårt land. Parallellt med kravet på arbete stod frågan om uppehället under den påtvungna arbetslösheten. Ja, det har varit en hård kamp som arbetarrörelsen i Sverige har måst utkämpa för de här rättvisekraven gentemot dem som äger produktionsmedlen och mot deras stödtrupper, de borgerliga partierna. De äldre lönearbetarna känner mycket väl igen den här kampen. De yngre kan hämta vetskap i olika former av folklig litteratur. De som drabbas värst är ungdomar, kvinnor, invandrare och s.k. arbetshandikappade. I centrum för problemen med att det inte finns en allmän arbetslöshetsförsäkring står AMU-eleverna, framför allt de unga AMU-eleverna. Redan 1946, alltså för mer än 30 år sedan, lade vårt parti fram en motion i riksdagen om en allmän socialförsäkring, innehållande också ett delförslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Sedan dess har vi återkommit med de kraven många gånger. Mot den här historiska bakgrunden kan det synas litet underligt att man 1974 väckte motioner från de borgerliga partierna. Det gällde den gången också en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. De borgerliga partierna försökte på något sätt göra gällande att de var för att arbetarna, de från jobben utslagna, skulle få en arbetslöshetsförsäkring och att de borgerliga skulle ställa upp för deras räkning. På något vis försökte de borgerliga t.o.m. göra gällande att den socialistiska majoritet, som fanns i riksdagen vid den tiden, skulle ha motarbetat en sådan här lösning. Det är inte så litet hyckleri från borgarpartierna. Nåväl, det kom en utredning till stånd. Men vad syftade den utredningen till och vad kom den fram till? Om man utgår från de borgerliga partierna och deras motioner och vad de ville ha, så var en arbetslöshetsförsäkring O.K., men det var vi som jobbade som själva till fullo skulle betala den. Man ville också koppla bort arbetslöshetsförsäkringen från A-kassorna, från fackföreningen. Löntagarna, som inte på något vis är ansvariga för arbetslösheten, skulle själva få betala arbetslöshetsförsäkringen. Man ville också ta ifrån dem deras rätt att bestämma över sin egen A-kassa. Behovet av en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är mer än känt. De arbetslösa och de som vägras arbete, de som inte är ansvariga för arbetslösheten, skall givetvis inte själva svara för finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Den uppgiften åligger helt de makter i landet som äger produktionsmedlen: de har att genom arbetsgivaravgifter svara för finansieringen av en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna lagt fram ett förslag om att regeringen skyndsamt skall återkomma med förslag till arbetslöshetsförsäkring. Det får inte vara på det viset att man på grund av att ”vi har så dålig ekonomi i det här landet” bara skjuter de här frågorna på framtiden. Det får inte vara på det viset att man säger att vi inte har råd att ta hand om dem som inte har jobb. Hur det nuvarande systemet slår kan lämpligen belysas med ett exempel, och det är ett exempel ur alla de många brev och telefonsamtal som vi har fått till vårt parti om de här frågorna. Det exempel som jag tänker ta upp är en inbjudan som gick ut till visstidsanställda hos Billeruds i Gruvön eller Kyrkebyn.

Bidragets storlek är bl.a. beroende av Din lön under tidigare anställning. Försäkringskassan hjälper Dig att räkna fram hur stort Ditt bidrag blir.” Längre ner räknar man upp flera sådana här ”förmåner” eller vad vi skall kalla dem för. Ett par andra ”förmåner” är följande: ”Rätt stora chanser att få arbete på Gruvön som semestervikarie i sommar.” Det är sannerligen ett mycket lovande löfte för framtiden! Ett annat löfte är: Man må säga att det inte är ett uppfyllande av de stora förhoppningarna som man erbjuder med en sådan här arbetsmarknadsutbildning! Men vad händer sedan i realiteten? Varför ringde den där människan till mig och tog upp de här problemen? Han sade att han hade blivit erbjuden 150-190 kr. per dag men att han när det kom till kritan fick ut bara 65 spänn om dagen. Jag frågade hur gammal han var, och han sade att han inte var fyllda 20 år. Han hade inte jobbat fullt ett år och hade inte varit medlem i A-kassan i fullt ett år. Han var alltså inte kvalificerad för de pengar som man hade utlovat i det flotta erbjudandet. Det nämns i det papperet ingenting om undantagen och om att en del av dessa människor bara kan få 65 kr. per dag. Dessutom visade det sig att ungefär 25 26 av denna utbildning sker på företaget, där de som utbildas redan har yrkesarbete — de har tidigare arbetat där med samma jobb — och att företaget på detta sätt får gratis arbetskraft. Företaget behöver alltså inte betala ut någon lön, samtidigt som en del av de här eleverna får 150-190 kr. och en del av dem får 65 kr. per dag. Så slår det system som vi har i dag. Det är därför som vi i vänsterpartiet kommunisterna också kräver att regeringen verkligen skyndsamt skall se till att komma fram med ett förslag till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vi har konstaterat att det på grund av utskottets fördröjning med behandlingen av motionen inte är möjligt att behandla den förrän till hösten. Till dess finns det anledning att se till att få de nuvarande bidragens storlek och reglerna ändrade. Regeringen föreslår att det kontanta arbetsmarknadsstödet skall höjas från 65 till 75 kr., medan vänsterpartiet kommunisterna säger att 120 kr. måste vara ett minimum. Vi kan inte förstå hur regeringen — och utskottet, som accepterar den här linjen — kan tro att människor kan leva på 65 eller 75 kr. per dag. Det finns faktiskt de som inte får mer, nämligen de som är under 20 år och de som inte är försörjningspliktiga samt de som är utförsäkrade från arbetslöshetskassan på grund av att de har varit arbetslösa för länge. Vi är också kritiska mot regeringens förslag till nya dagpenningklasser, inte därför att regeringen inte vill höja dem, utan därför att regeringen vill höja dem för litet. Vi är överens med arbetslöshetskassornas samorganisation om att det behövs nya klasser ända upp till 210 kr. Man konstaterar att i dag ungefär 65 96 av de arbetslöshetsförsäkrade är uppe i den nuvarande högsta klassen. Vi ansluter oss alltså till arbetslöshetskassornas samorganisations förslag. I samband härmed och i konsekvens med en riktig princip blir också höjningen av utbildningsbidraget detsamma. Det är så att säga en regel med en konsekvensökning, som vi naturligtvis då ansluter oss till. När det gäller alla övriga i arbetsmarknadsutbildningen får man enligt vår mening inte särbehandla dem som går i utbildning — på grund av att de är under 20 år, är icke försörjningspliktiga, eller av någon annan anledning. Våra invandrare drabbas i stor utsträckning. Vi menar att utbildningsbidraget bör utgå med 175 kr. till alla som deltar i arbetsmarknadsutbildning och som inte är arbetslöshetsförsäkrade. Slutligen, herr talman, några ord beträffande den reservation som Gördis Hörnlund har fogat till betänkandet. Vi tycker från vpk:s sida att Gördis Hörnlund har alldeles rätt i sin reservation. Det kan inte vara rimligt att människor — och främst kvinnor — blir avstängda från arbetslöshetskassan på grund av de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande bara därför att samhället inte har sett till att klara barnomsorgen. Den här regeringen har ju inte klarat den, och de föregående regeringarna har inte klarat den. Det finns krav på en sådan åtgärd att dessa människor i varje fall inte blir utlåsta från arbetslöshetskassan, att bestämmelsen i detta avseende utmönstras ur den gällande lagstiftningen. Jag vill, herr talman, yrka bifall till vpk-motionerna 671 och 2341. Den sistnämnda motionens förslag inryms också i den socialdemokratiska reservation som Sune Johansson yrkar bifall till.

Herr talman! I det här betänkandet, 1978/79:31 från arbetsmarknadsutskottet, behandlas regeringens förslag till ändringar dels i lagarna om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd, dels i fråga om anslagen i statsbudgeten till kontant stöd vid arbetslöshet och bidrag till arbetsmarknadsutbildning. Av de båda inledande talen här skulle man kunna tro att vi behandlar någonting mycket mer och mycket större. Tommy Franzén talade om väldigt mycket, bl.a. om vem som hade det största förstamajtåget. Sune Johansson kom in på både ekonomi och näringspolitik och påstod att det har blivit allt sämre. Jag skall inte kommentera de propagandistiska avsnitt som de båda föregående talarna uppehöll sig vid. Intressant var ändå att konstatera att Sune Johansson efterlyste snabbare regeringsförslag, samtidigt som hans partikamrater klagar över att vi just nu har för många. Det förslag som vi nu skall diskutera bygger i viss utsträckning på en framställning från arbetslöshetskassornas samorganisation och däröver inhämtade yttranden från AMS och arbetsmarknadsparterna. Samorganisationen framhåller i sitt förslag att det nuvarande högsta beloppet, 180 kr., ären alltför dålig kompensation och att 65 26 av de försäkrade beräknas vara berättigade till denna ersättning, vilket betyder att ungefär två tredjedelar av de försäkrade har nått den högsta dagpenningklassen. Den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen reformerades på olika sätt av 1973 års riksdag med verkan från den 1 januari 1974. Reformen ledde till en kraftig höjning av ersättningsbeloppen; bl.a. infördes nya dagpenningklasser på mellan 40 och 130 kr. Den 1 januari 1977 höjdes intervallerna till 50 — 160 kr. per dag. De nuvarande dagpenningklasserna, 70-180 kr. per dag, kom till så sent som den 1 juli 1978. Nu föreslår regeringen i propositionen 135 att två nya dagpenningklasser om 190 och 195 kr. skall inrättas redan fr.o.m. den 1 juli i år — en anpassning till den allmänna löneutvecklingen sedan förra justeringen. I samband därmed föreslås också att den nuvarande lägsta dagpenningklassen, 70 kr., skall försvinna. Samorganisationen å sin sida hade föreslagit en höjning med tre nya dagpenningklasser — 190, 200 och 210 kr. Men utskottet har anslutit sig till regeringens förslag dels med hänsyn till - som jag nyss sade — de löneökningar som skett sedan den förra höjningen, dels med hänsyn till uttalandet i propositionen, att det beräknas ta en viss tid innan den allmänna arbetslöshetsförsäkring som nu är under förberedande i departementet kan träda i kraft. Därmed avstyrker utskottet också socialdemokraternas reservation nr 1 och motioner från apk och vpk som alla hade samma yrkande om högre dagpenningklasser. uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning skulle bestämmas med hänsyn till utgående ersättningar från arbetslöshetskassorna. I enlighet med dessa principer föreslås nu en höjning av det kontanta arbetsmarknadsstödet — KAS-stödet — från 65 till 75 kr. för varje utgiven dagpenning. Också den höjningen skall gälla från den 1 juli 1979. Utskottet tillstyrker detta förslag och avstyrker därmed apk:s krav att KAS skulle höjas från 65 till 150 kr. och vpk:s krav på en höjning till 120 kr. Att ange den exakt riktiga siffran för en sådan här höjning visar sig ju svårt också för kommunisterna, som har två skilda förslag här. I och för sig är vi väl alla positiva till höjning av bidrag av olika slag, men det är också fråga om en fördelning av resurserna. Hittills har den principen gällt att KAS inte skall vara förmånligare än ersättningen från arbetslöshetskassa. Där föreslås ju den lägsta ersättningen nu bli 80 kr. Jag noterar med tillfredsställelse att socialdemokraterna i detta fall har gått på propositionens linje. Utskottets ställningstagande får också ses mot bakgrund av de mycket stora summor det här rör sig om. Riksdagen har redan beviljat nära 1 miljard eller drygt 985 milj.kr. till kontant stöd vid arbetslöshet för budgetåret 1979/80. De höjningar av dagpenningklasserna och KAS som nu föreslås och som utskottet ställt sig bakom medför ett ytterligare anslag med nära 50 milj.kr. Totalt kommer kontantstödet nästa budgetår att kosta i runt tal 1,3 miljarder. När det sedan gäller utbildningsbidraget till elever i arbetsmarknadsutbildning, så är detta bidrag liksom KAS knutet till den kontanta arbetslöshetsersättningen, och regeringen har bemyndigande att anpassa utbildningsbidraget efter förändringar i dessa ersättningsbelopp. Utbildningsbidraget består av två delar, dagpenning och stimulansbidrag. Det sistnämnda utgör 10 kr. per dag. Dagpenningbeloppet är beroende av om kursdeltagaren har rätt till ersättning från arbetslöshetskassa eller ej. Det står också i viss relation till kursdeltagarens ålder. I propositionen anmäls att regeringen fr.o.m. den 1 juli i år ämnar höja dagpenningdelen av utbildningsbidraget för dem som — oavsett ålder — har rätt till ersättning från arbetslöshetskassa med 15 kr. eller till lägst 155 och högst 195 kr. per dag. För dem som inte är ersättningsberättigade och är över 20 år eller — oberoende av hur gamla de är — har vårdnadseller försörjningsplikt mot eget barn föreslås en motsvarande höjning från 140 till 155 kr. per dag. För andra ungdomar under 20 år höjs dagpenningen från 65 till 75 kr. per dag. Här finns ett motionsyrkande från vpk att alla som genomgår arbetsmarknadsutbildning skall få ett enhetligt utbildningsbidrag om 175 kr. Utskottet anser emellertid att det nuvarande sambandet mellan utbildningsbidrag och ersättning vid arbetslöshet bör bibehållas enligt de principer som fastställdes av 1975 års riksdag och avstyrker därför vpk:s krav på höjning. Vad beträffar stimulansbidraget som ingår i utbildningsbidraget, så utgjorde det ursprungligen 10 kr. om dagen. Den 1 januari 1978 höjdes det till 15 kr. men sattes den 1 juli åter till 10 kr. Höjningen var en tillfällig inkomstförstärkning i avvaktan på de höjningar av dagpenningbeloppen som Socialdemokraterna har ett förslag i sin motion att bidraget skall höjas till 15 kr. om dagen fr.o.m. den 1 juli i år. Utskottet har emellertid för sin del anslutit sig till propositionens förslag om oförändrat belopp. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas talesman här: När nu s-reservationen kräver en permanentning av detta 15-kronorsstöd, som vi har avvisat, skulle det innebära att man vill binda beloppet för framtiden? Det kan väl inte vara så att socialdemokraterna i och med den här permanentningen tänker avstå från att pröva beloppet längre fram? Det skulle vara intressant att få en kommentar i den delen. Utskottet har ansett att med hänsyn till de förbättringar som nu har föreslagits av utbildningsbidragets dagpenningbelopp har det inte funnits tillräckliga motiv för att också höja stimulansbidraget. Socialdemokraterna har också ett förslag som gäller finansieringen av det kontanta stödet vid arbetslöshet. Utskottsmajoriteten har avvisat det förslaget, närmast av den anledningen att ALF-utredningens betänkande nu är föremål för beredning i departementet och att ett förslag om allmän arbetslöshetsförsäkring kan väntas inom kort. Formerna för försäkringens finansiering kommer där att vara en av huvudfrågorna. Det hör ju inte till vanligheten att ett utskott föregriper förslag i ett pågående beredningsarbete. När propositionen behandlas i höst blir det ju anledning för riksdagen att ta itu med de olika finansieringsfrågor som rör arbetslöshetsstöden och arbetsmarknadsutbildningen. I en partimotion från vpk liksom i den socialdemokratiska motionen 1038 från Stig Gustafsson m.fl., som båda väckts under allmänna motionstiden i år, yrkas att riksdagen hos regeringen skall begära ett skyndsamt förslag om allmän arbetslöshetsförsäkring. Vpk vill dessutom i sin motion att försäkringen skall finansieras genom arbetsgivaravgifter. Utskottet har avstyrkt detta förslag av samma skäl som jag nyss anförde när det gällde socialdemokraternas förslag till ändring av hela finansieringssystemet. En proposition om allmän arbetslöshetsförsäkring och alla dithörande frågor, särskilt de ekonomiska, kommer att föreligga inom en snar framtid och avses bli behandlad av höstriksdagen innevarande år. I en motion från allmänna motionstiden har Wivi-Anne Cederqvist m.fl. socialdemokrater tagit upp en fråga som behandlats av riksdagen flera gånger tidigare, nämligen frågan om att ersättning från arbetslöshetskassa i vissa fall bör utgå även till en arbetssökande som inte står till arbetsmarknadens förfogande, t.ex. i ett sådant fall där skälet är att vederbörande inte kan ta emot ett erbjudet arbete på grund av svårigheten att ordna kommunal barnomsorg. Utskottet har tidigare avstyrkt detta förslag med hänvisning till att de praktiska reglerna för rätten till arbetslöshetsersättning behandlas av ALF-utredningen. Av samma skäl — alltså att frågan hör ihop med hela arbetslöshetsförsäkringsproblematiken avstyrker utskottet även nu. Slutligen har utskottet tagit upp en fråga som väckts i en moderatmotion av Knut Wachtmeister m.fl. Motionärerna framhåller att det — den stora arbetslösheten till trots — blir allt svårare att skaffa fram sökande till de allt fler lediga platser som erbjuds, och man menar att detta delvis beror på att de arbetslösa hellre ”utnyttjar den frikostiga arbetslöshetsersättningen” än tar det erbjudna arbetet. Motionärerna vill att arbetsmarknadsstyrelsen skall få i uppdrag att se över tillämpningsföreskrifterna och ålägga arbetsförmedlingarna att inta en mer skärpt attityd. Utskottet har i detta fall erinrat om att den som är arbetslös är skyldig att ta erbjudet arbete som bedöms lämpligt. I annat fall blir vederbörande avstängd från kontant ersättning eller andra arbetsmarknadspolitiska förmåner. Nu förhåller det sig så att AMS redan i början av året har vidtagit åtgärder för att informera arbetsförmedlingarna om vikten av en mer aktiv hållning. En särskild undersökning har också satts i gång för att få klarhet i orsakerna till att många arbetslösa inte alltid tar erbjudna arbeten. Att under sådana förhållanden begära att regeringen skall ge ett särskilt uppdrag åt arbetsmarknadsverket skulle vara att slå in öppna dörrar. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på de yrkanden som framförts till förmån för motioner och reservationer.
Herr talman! Först ett svar på Elver Jonssons fråga om vi vill ha ett permanentande av ett stimulansbidrag på 15 kr. Ja, det får man givetvis pröva med beaktande av den kostnadsutveckling som sker framöver. Därför kan man inte i dag uttala sig för ett fast belopp i det avseendet. Elver Jonsson ansåg inledningsvis att jag hade pratat om annat än sådant som rörde arbetslöshetens gissel här i landet, därför att jag hade pratat om ekonomi, industrifrågor och annat. Jag trodde faktiskt att Elver Jonsson också hade den uppfattningen att de här frågorna hör samman. Arbetslöshet uppstår ju icke på annat sätt än genom att det icke finns sysselsättning åt människor. När det finns brister i näringsoch industripolitiken uppstår det arbetslöshet på det sätt som det har gjort under de senaste åren. Jag fäste mig vid att Elver Jonsson motiverade utskottsmajoritetens olika förslag väldigt dåligt. Han sade att det är så och så och att utskottsmajoriteten har fastnat för det och det. Men jag fick ingen förklaring på varför man från utskottsmajoritetens sida när det gäller arbetslöshetsförsäkringens storlek inte vill bibehålla den kompensationsnivå som vi beslutade 1973 och som sattes i sjön 1974. Jag sade att genomsnittslönen inom LO-SAF-området 1978 var 29:51. I avtalet — låt vara att det var mycket magert för löntagarna, som det alltid blir i ett samhällssystem där arbetsgivarsidan har stort inflytande — gjordes det en liten lönejustering uppåt, men inte till vad lönen borde vara för den vanlige industriarbetaren. Han har under de två senaste åren fått en reallönesänkning med 5 96. Men lönenivån har ändå höjts litet grand och torde i dag ligga på ungefär 30 kr. per timme. En kompensation för dessa 30 kr. skulle innebära en daglöning på 220 kr. Nog borde väl Elver Jonsson kunna kommentera det förslaget litet mera ingående! Dessutom är det så att de dagpenningar vi nu beslutar om skall gälla ett år framåt i tiden. I höst börjar en ny avtalsrörelse. Löntagarna kanske inte har så stora förväntningar på den, men man säger att man väl i alla fall skall se till att få tillbaka de 4 26 som den borgerliga majoriteten återskänkt arbetsgivarna i form av minskade arbetsgivaravgifter. Det är ändå en liten bit, och sedan bör det väl bli något ytterligare. Därmed kommer man inte upp till den kompensationsnivå som vi från socialdemokratiskt håll jobbat för. Jag tycker att Elver Jonsson borde ha något mer att säga när han förklarar majoritetens inställning i denna fråga. Det är fattigt att ni inte ens är beredda att släppa till de pengar som löntagarna har sparat för att förstärka sin trygghet mot arbetslösheten. Tala nu om varför ni inte vill det, så att människor vet vad de har att vänta av folkpartiets politik framöver!

Herr talman! Det var i sanning en märklig inledning Elver Jonsson gjorde. Han sade att både Sune Johansson och jag ser ut att vilja göra den här frågan mycket större än den är. Men, Elver Jonsson, det handlar om offren för arbetslösheten! Det handlar om hur de människor som inte får jobb i det här systemet skall kunna klara sig ekonomiskt! För vänsterpartiet kommunisterna är inte det någon liten fråga. För Elver Jonsson och folkpartiregeringen tycks det vara en marginell fråga som det inte finns skäl att lägga ned något stort intresse på. Det är belysande. Vad som blir resultatet av det kommer väl också att visa sig. Elver Jonsson och utskottet vill bara höja dagpenningklasserna till 190 och 195 kr. För första gången i historien för man in 5 kr. skillnad mellan klasserna; tidigare har man haft 10 kr. skillnad. Det här är ytterligare ett bevis på att arbetarna — och även tjänstemännen för den delen — här i landet har beståtts med kraftiga reallönesänkningar under de borgerliga regeringsinnehaven. En sak som Elver Jonsson inte har tagit upp är frågan om KAS. Hur skall de människor som hänvisas till KAS kunna klara livhanken på 75 kr. om dagen? Skulle Elver Jonsson kunna klara sig på 75 spänn om dagen? Nej, säkerligen inte. Men han vill att andra människor skall göra det. Det är en fråga om fördelning, säger Elver Jonsson. Ja, visst är det en fördelningsfråga. Vi anser att de som har det sämst i det här samhället inte även i fortsättningen skall tryckas ned utan få möjligheter till förbättringar. Vi har sett vad de borgerliga regeringarna gjort under de här åren. I stället för att förbättra för de människor som har det dåligt ställt har man använt 8 miljarder av innehållna löner till slopande av arbetsgivaravgifterna. Eftersom arbetsmarknadsministern nu är här kan det finnas skäl att ställa ett par frågor. Elver Jonsson påstod att det skall komma ett förslag i höst. Är detta riktigt och i så fall vid vilken tidpunkt i höst? Blir det innan folkpartiregeringen tvingas att avgå på grund av valutslaget eller när blir det? Vilka kommer att få betala kalaset? Det blir väl arbetarna själva i enlighet med de motioner ni har väckt.

Herr talman! Visst är problemet med arbetslöshet och arbetslöshetsersättning m.m. en stor fråga, Tommy Franzén. så stor att jag tycker att det är onödigt att försöka få in hela fältet av näringspolitik och näringsfrågor i den. Här tycker jag att debatten har blivit litet för vidlyftig. Jag efterlyste varför inte kommunisterna kan bli överens om hur högt det kontanta arbetslöshetsunderstödet bör vara. På en del håll föreslår ni 120 kr., medan andra föreslår 150 kr. Innan Tommy Franzén ställer frågor om vilket det absolut riktiga talet är, skulle det vara intressant om ni kunde få fram en enighet inom partiet därvidlag. Visst hör näringspolitik och ekonomi samman med arbetsmarknadssituationen, Sune Johansson. Här gäller samma regler; vi kan naturligtvis inte dra in båda dessa stora frågor utan måste hålla oss till dagens ämne och till det betänkande vi behandlar här i dag. När det gäller just ersättningen kan sägas att denna har följt löneutvecklingen, och det har blivit en kompensation för denna. Sedan kan man ställa frågan om den totala höjden i och för sig är rimligt avpassad. Den frågan kan vi kanske diskutera, men med tanke på den löneutveckling som varit under den här senaste tiden tycker jag att förändringen är ganska rimlig. Det kan av Sune Johanssons båda inlägg förefalla som om skillnaden mellan trygghet och otrygghet går mellan den socialdemokratiska reservationen och utskottsmajoritetens förslag, men så enkelt är det inte. I dessa frågor har vi alltför mycket en gemensam värdering. Vi menar att arbete måste ges åt så många som möjligt, och de som då blir arbetslösa skall ha en skälig ersättning. Jag vågar påstå att utskottsmajoritetens förslag till riksdagen syftar till en skälig ersättning.
Herr talman! Vad beträffar kompensationsnivån kan sägas att den nuvarande majoriteten inte gett kompensation för den löneutveckling som skett. Det är detta jag har kritiserat, och jag har också bevisat att det förhåller sig så genom att hänvisa till vad samorganisationen bl.a. har sagt. Som jag nämnde i mitt inledningsanförande uppstår genom njuggheten mot de arbetslösa en större skillnad mellan sjukersättning och arbetslöshetsersättning än vad som varit fallet tidigare, eftersom sjukersättningen grundas på basbeloppet. 1977 var skillnaden mellan arbetslöshetsersättningen och sjukersättningen 107 kr., om man räknar om sjukpenningen i 5-dagarsförsäkring. 1978 var den 125 kr. Den 1 juli i år ökar skillnaden till 128 kr. När årsskiftet inträder blir skillnaden säkerligen ännu större. Vi har här en gång fastslagit att det skall vara samma kompensationsnivå vid arbetslöshet som vid sjukdom. Bägge dessa ersättningar skall utgöra kompensation för inkomstbortfall. Varför skall ni då från borgerligt håll skapa skillnader mellan dessa två system? Detta är onödigt, eftersom det finns pengar att betala med. Detta har jag sagt tidigare. Eller finns det inga pengar, Elver Jonsson? Arbetslöshetsfondens medel skall enligt gällande regler finnas tillgängliga hos riksgäldskontoret, och dessa skall inte ställas till förfogande för annat än till arbetslöshetsersättning. Har regeringen möjligtvis låst de arbetslösas pengar till annat än det för vilket de är avsedda? Är det därför de inte kan gå med på det föreliggande förslaget? Men tala i så fall om det, tala om varför ni nu vill klä de arbetslösa i tagelskjorta, för det är vad ni gör. Är det kanske så att ni mera förtäckt än vad som sker i moderaternas motion nr 2340 är ute efter att klämma åt de arbetslösa ytterligare? I sak är ju er och moderaternas inställning på detta område likartad; moderaterna vill ha skärpta bestämmelser mot nyttjandet av den som de säger frikostiga arbetslöshetsersättningen. Ni och centern säger inte det. Ni sänker i stället den kompensationsnivå som arbetslöshetsförsäkringen är grundad på. Det kommer att innebära i princip samma ordning som moderaterna är ute efter. Ja, det är nästan värre, för ni talar inte om det. Ni försöker inbilla de arbetslösa att de skall få sin försörjning, samtidigt som ni krymper deras ersättning. Det tycker jag inte är ärligt, och jag har fortfarande inte fått någon motivering till att ni inte kan gå med på våra krav om höjd ersättning. Det är inte bortkastade pengar. Det är en satsning på social trygghet för människor som oförskyllt har kastats ut i arbetslöshet, och det tycker jag att ni borde kunna ställa upp på.
Herr talman! Elver Jonsson frågar varför det inte kan bli enighet mellan oss och Alf Lövenborg. Jag vill bara säga att det finns en ganska stor skillnad mellan å ena sidan att vilja höja det kontanta arbetsmarknadsstödet till en nivå som innebär att människor i alla fall kan leva av det och å andra sidan vad regeringen har föreslagit och Elver Jonasson nu försvarar, nämligen 75 kr. Elver Jonsson har ännu inte kunnat förklara hur en människa skall kunna överleva på 75 kr. När han har gjort det, skall vi diskutera vad som är den rätta nivån. I konsekvens med vårt förslag om en allmän arbetslöshetsersättning har vi sagt att regeringen skyndsamt måste komma med förslag. När vi skrev vår motion i januari månad i år, utgick vi ifrån att en allmän arbetslöshetsersättning på de angivna premisserna skulle kunna börja verka den 1 januari 1980.

Beträffande dagpenningklasserna är det, vilket Sune Johansson redogjorde för, inte bara fråga om den nuvarande utvecklingen utan framför allt den tidigare eftersläpningen, som var aktuell för ett år sedan, när frågan senast var uppe till behandling. Vi har under både det året och innevarande år upplevt hur kostnaderna för dagligvaror — det är vad pengarna främst räcker till — har ökat i väldigt stor utsträckning. Det har naturligtvis betytt att människor som är arbetslösa har fått avsevärda försämringar. Det är ett resultat av den linje som folkpartiet följer. Beträffande finansieringen har man från utskottets sida försökt göra sig litet lustig och sagt att vi inte har nämnt hur våra förslag skall finansieras. Det finns en miljard kronor i fonden och det räcker. Vårt förslag tar i anspråk bara en liten del av det beloppet.
Herr talman! När det gäller ersättningsbeloppens storlek finns det olika bedömningar. Också kommunistiska bedömningar har lett till olika slutsatser, och det bekräftar nu Tommy Franzén. Helt kort vill jag säga till Sune Johansson att dagpenningen måste successivt byggas ut. Ändringar har också skett i etapper — 1 januari 1974, 1 januari 1977, 1 juli 1978. Nu har vi alltså ett kortare intervall än någonsin tidigare sedan förra revideringen. Sune Johansson sade i sitt inledningsanförande: Vi har också en ny lönerörelse att se fram emot. Det vill jag bara kommentera med att säga att det utesluter inte alls att beloppen måste ses över snart igen. Det faktum att vi nu tar bort den lägsta klassen, 70 kr., är också en förbättring. I den delen är vi också ense med Sune Johansson och socialdemokraterna. Budgetläget kräver alltid avvägningar och prioriteringar. Det gäller oavsett när vi gör det och oavsett vilken regering som regerar.

Herr talman! Till arbetsmarknadsutskottets betänkande har jag fogat en reservation som tar upp frågan om rätt till ersättning i de fall man inte kan ta ett erbjudet arbete på grund av brist på barnomsorg. Tillämpningen av lagstiftningen om arbetslöshetsförsäkringen och KAS är ju baserad på principen att rätt till ersättning förutsätter att sökanden står till arbetsmarknadens förfogande. I princip skall man vara beredd att ta varje anvisat lämpligt arbete varje dag såvida man inte anmält ett giltigt hinder. Det finns en rad sådana ”giltiga hinder”, t.ex. sjukdom, bristande kommunikationer till arbetsplatsen, för lång bortovaro genom att pendlingsavståndet är för långt, om man är familjebunden eller ortsbunden, dvs. om familjen har små barn, eller om lönen väsentligt understiger vad man haft i inkomst i sitt föregående jobb. Allt detta plus en del individuella skäl kan räknas som giltigt hinder och innebär att man inte avstängs från arbetslöshetsersättning eller KAS även om man inte tar anvisat jobb. Om man däremot saknar barntillsyn och på den grunden inte kan ta det arbete som bjuds blir man i regel avstängd från ersättning. Detta förhållande drabbar i första hand kvinnor, även om det under senare tid visat sig att också män kan hamna i samma båt. Dels har allt fler män vårdnaden om små barn, dels blir det allt vanligare att mamman kanske har fått ett jobb medan pappan är arbetslös och sköter barntillsynen eftersom man inte fått någon daghemsplats. När han äntligen anvisas ett jobb, kan han inte ta detta eftersom daghemsplats eller annan barnomsorg inte finns att få. Då blir han avstängd från arbetslöshetsersättningen såvida inte mamman slutar sitt jobb och tar hand om barnet. Framför allt är det kvinnor som drabbas av nu rådande praxis, vilket måste anses högst otillfredsställande både ur social synpunkt och när det gäller jämställdhetsfrågan. Den som blir arbetslös förlorar efter någon tid daghemsplatsen, och när det sedan kommer ett arbetserbjudande är man i den situationen att det inte finns någon daghemsplats att få. Och så hamnar man i den onda cirkeln att ibland ha arbetserbjudande, men ingen barnomsorg, och ibland barnomsorgen ordnad, men inget arbete. Det är inte särskilt lustigt för den som har förvärvsarbetat kanske under många år och tillhör en arbetslöshetskassa att först bli arbetslös utan egen förskyllan, sedan förlora daghemsplatsen efter någon tid och därefter förlora arbetslöshetsersättningen därför att man inte kan ta anvisat jobb. För ensamstående föräldrar och för låglönefamiljer blir ju situationen ofta den att man får vända sig till socialvården. Och då blir det ändå samhället som får betala det hela. Nu kan man naturligtvis hävda att om kommunerna inte i så hög grad försummat en ordentlig utbyggnad av barnomsorgen skulle detta problem inte uppstå. Men det är en klen tröst för den som faller emellan maskorna i trygghetsnätet. Vi känner alla till att köerna är långa till dagis och att det tar åtskilliga år innan barnomsorgen är totaldimensionerad. Frågan har varit aktuell i riksdagen tidigare, och då hänvisade utskottet till den pågående ALF-utredningen. Nu har ALF-utredningen lagt ett betänkande, men någon egentlig lösning av den aktuella frågan har man inte presenterat. Visserligen föreslår man en prioriteringsregel, som ger förtur till barnomsorgsplats för dem som blivit arbetslösa och förlorat daghemsplatsen, och dessutom en varseltid på 14 dagar för att ”sätta planerad barntillsyn i funktion”, som det så vackert heter. Men verkligheten är ju den att det finns många andra som är prioriterade i daghemsköerna, och 14 dagar är en kort tid när det gäller att få daghemsplats. Nu vill utskottet ytterligare förhala denna trygghetsfråga genom att invänta en eventuell proposition om allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi motionärer anser att så länge barnomsorgen inte är tillfredsställande löst bör vi se till att vårt berömda trygghetssystem i alla fall fungerar. Därför föreslår vi att det enda krav som skall ställas på en arbetssökande är att denne anmält sitt behov av barnomsorg till kommunen. Om kommunen inte kan ordna en daghemseller familjedaghemsplats, skall ersättning utgå från arbetslöshetskassan eller genom kontant arbetsmarknadsstöd. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 5 liksom till de övriga reservationerna vid arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! I motion nr 1539, som väckts av mig och andra socialdemokrater under den allmänna motionstiden, yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att ersättning från arbetslöshetskassa även bör utgå i sådana fall då de arbetssökande är förhindrade att ta erbjudet arbete till följd av att kommunal barnomsorg inte kan erbjudas. Det är rätt vanligt, herr talman, att blivande föräldrar anmäler sitt barn för plats i den kommunala barnomsorgen så fort man fått graviditeten bekräftad. När föräldraledigheten är slut och kvinnan — än så länge är det mest kvinnor detta gäller — vill återgå till arbetslivet får hon uppleva att plats inte finns inom den kommunala barnomsorgen. Detta berättar hon på arbetsförmedlingen, när hon blir tillfrågad om hon har barntillsynen ordnad. Hon får då beskedet att hon inte kan få kassaersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd , eftersom hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Den arbetssökande modern kan tillhöra en erkänd arbetslöshetskassa sedan länge eller uppfylla villkoren för att få KAS. Men på grund av att kommunen inte kan ordna barnomsorg blir hon utan den ekonomiska trygghet som hon egentligen är berättigad till. Det kan hända att hon har ett arbete att återgå till, men det kan också vara så att hon är utan arbete och arbetsförmedlingen inte har något arbete att erbjuda henne. Det är ju det vanliga i dagens läge med den oroväckande höga arbetslöshet vi har bland kvinnor. I varje fall blir den sökande utan ersättning från kassa. Här kolliderar två samhällssyner, dels den som ser barnomsorgen som ett kollektivt åtagande, där eventuell plats erhålls inom den kommunala barnomsorgen genom t.ex. kösystem, dels den som ser barnomsorgen som en individuell angelägenhet, som förutsätter att föräldrarna själva har möjlighet att ordna barnomsorgen. I praktiken innebär detta att den arbetssökande hamnar mellan två stolar. ALF-utredningen har inte kommit med någon lösning på denna fråga. Många arbetsförmedlare avvaktar f. n. arbetserbjudanden till dess klartecken ges från den sökande, medan andra tillämpar reglerna och ifrågasätter den sökandes ersättningsrätt. Riksdagen har behandlat denna fråga tidigare, dels förra året vid behandlingen av en motion väckt av mig och andra socialdemokrater, de!s vid riksmötet 1975/76 vid behandlingen av en liknande motion väckt av Gördis Hörnlund. Arbetsmarknadsutskottet hänvisar i sitt betänkande till vad man har sagt tidigare — och det gjorde även utskottets talesman — nämligen att rätt till arbetslöshetsersättning förutsätter att sökanden står till arbetsmarknadens förfogande. Att den sökande vill stå till arbetsmarknadens förfogande men inte kan på grund av att kommunen inte har en utbyggd barnomsorg säger utskottet ingenting om. Detta är en jämställdhetsfråga, herr talman! Det är ett rättvisekrav. Det enda krav som bör ställas på den sökande är att denne anmält sitt behov av barnomsorg till kommunen. Kan omsorgen inte ordnas genom kommu nens försorg, skall ersättning utgå till dess detta kan ske. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 5 av Gördis Hörnlund.

Herr talman! Vi har, som tidigare berörts i denna debatt, från arbetarpartiet kommunisternas sida ställt konkreta förslag om höjningar av såväl arbetslöshetsförsäkringen som det kontanta arbetsmarknadsstödet. Detta sker i motionen 2225. Bakgrunden är i båda fallen naturligtvis att den ersättning som utgår till de grupper som mot sin vilja ställs utanför arbetsmarknaden är alldeles på tok för låg. Det är för oss inte förvånande att utskottet går emot våra och andra förslag i den riktningen. Utgången hade naturligtvis varit en annan därest det handlat om att ge företagen ökade bidrag för att, som det heter, förbättra konkurrensmöjligheterna på den internationella marknaden. Då brukar man vara tämligen rundhänt. Men här handlar det om i huvudsak unga människor som har berövats den rätt som denna riksdag genom ratificeringen av FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna har erkänt men som man icke lever upp till. De krav vi har rest på höjningar kan inte ens av utskottet anses vara oskäligt höga. Man har ju inte kunnat undgå att märka att de utgiftsposter som hör ihop med livets nödtorft — mat, hyra, kläder, tidningar och allt annat som är nödvändigt även för dem som inte ges rätten att ha ett jobb — under senare år formligen har sprungit i höjden. Utskottet hänvisar till det finansiella läget och till att vi inte har anvisat något sätt att finansiera våra förslag. Men det har vi gjort i åtskilliga andra sammanhang. Det kostar redan nu stora pengar, betonar Elver Jonsson. Han försöker också raljera med att det finns olika förslag om storleken på det kontanta arbetsmarknadsstödet. Vpk föreslår en höjning till 120 kr. Vi i arbetarpartiet kommunisterna har föreslagit 150 kr. Jag tycker inte det är mycket att göra sig lustig över, för någonstans stannar man. Jag medger gärna att t.o.m. 150 kr. är ett blygsamt krav med hänsyn till kostnadsläget, som även arbetslösa ungdomar lever under. Jag vill säga att det finns inget dyrare, inget mer undergrävande för samhällets finanser än att människor går arbetslösa, att maskiner står stilla. Och har vårt samhälle råd med det slöseriet bör vi också ha råd att betala ut rejäla bidrag till dem som mot sin vilja drabbas av arbetslöshet. Det skall vara bidrag som det finns en chans att leva någorlunda drägligt på. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 1, som sammanfaller med vårt förslag i motionen 2225 i den första satsen som berör dagpenningklasserna. I övrigt yrkar jag bifall till yrkandet 2 i vår motion, som innebär att vi vill höja det kontanta arbetsmarknadsstödet från 65 kr. till 150 kr.

Herr talman! I det betänkande som kammaren nu behandlar redovisas arbetsmarknadsutskottets ställningstagande till tre regeringsförslag. Det första förslaget innebär att den hittillsvarande försöksverksamheten med s.k. allmän platsanmälan etappvis byggs ut till att omfatta hela landet. Det andra förslaget går ut på att nuvarande försöksverksamhet med ADB-teknik för sökning och bevakning av lediga platser skall byggas ut med 70 terminaler. Det tredje förslaget innebär att de försöksvis inrättade distriktsarbetsnämnderna skall permanentas och inordnas i arbetsmarknadsverkets reguljära organisation. Hösten 1976 inleddes försök med allmän obligatorisk platsanmälan i Skåne och Blekinge. Sedan dess har verksamheten vidgats till ytterligare några län. Det är uppenbart att denna verksamhet är mycket personalkrävande, vilket förhållande återspeglas i verkets årliga äskanden om anslag till nya tjänster. Även för företagen innebär systemet med obligatorisk anmälan en merbelastning jämte de kostnadsökningar som detta medför. Verksamheten har självfallet lett till att antalet lediganmälda platser vid arbetsförmedlingarna har ökat. Denna självklara effekt har givetvis uppstått genom att platser som tidigare har kunnat tillsättas utan förmedlingens medverkan blivit intagna i systemet. Det är tillsättningar som i sig utan olägenhet och utan kostnader för staten har kunnat genomföras efter annonsering, internrekrytering eller på annat sätt. Ingen kan ju vänta sig något annat än att antalet platsanmälningar till arbetsförmedlingen ökar om man gör anmälan obligatorisk. Det säger sig ju självt! Däremot har man — som vi reservanter påpekar i reservationen 1 — inte kunnat fastställa om fördelarna med systemet står i rimlig proportion till de dryga kostnader och den ökade byråkrati som många upplever att systemet onekligen medför. Det är inte bevisat om själva förmedlingsarbetet blir effektivare. Blir exempelvis vakanstiderna kortare? Har man verkligen underlättat för resp. arbetssökande att snabbare finna en anställning? Dylika sakförhållanden måste enligt min mening först klarläggas innan man fattar ett principbeslut om allmän platsanmälan för hela landet. Från många utgångspunkter är det angeläget att man på olika sätt söker rationalisera verksamheten inom arbetsmarknadsverket, så att resurser kan frigöras för själva förmedlingsarbetet. Då kan ADB-tekniken — det är jag övertygad om — vara en viktig faktor genom att förmedlingspersonalen därigenom kan frigöras från vissa rutinbetonade uppgifter. Om man nu vill vidga användningen av ADB-tekniken, som vi i och för sig inte har någonting emot, men göra det på det sätt som regeringen har föreslagit, då måste enligt vår bestämda mening kostnadssidan bevakas hårdare. Vi menar alltså att det på den punkten finns betydande brister i regeringens förslag. Kostnaden för det planerade systemet kan stiga på ett i dag icke förutsett sätt, och framställningen av platslistor har redan visat sig vara mycket kostnadskrävande. Det är ett anmärkningsvärt förhållande att propositionens kostnadsredovisning är så ofullständig. Riksdagen har på grund av detta förhållande dåliga möjligheter att överblicka de framtida ekonomiska konsekvenserna av de aktuella förslagen. I reservationen 2 påpekar vi reservanter det angelägna i att noggrant utvärdera effekter av och kostnader för den utbyggnadsetapp som föreslås. Vi menar att man först när en sådan utvärdering föreligger bör gå vidare i beslutsprocessen. I sammanhanget är det också viktigt att utvärderingen omfattar olika system. Den växande principlösheten i vad gäller statens upphandling i olika sammanhang på senare tid är högst oroande. För oss moderater är det en självklarhet att staten ständigt måste iaktta gängse regler om upphandlingsförfarande genom anbudskonkurrens. Det är nödvändigt att man på alla områden eliminerar risker för monopol på leveranser till stat och kommun. Från denna utgångspunkt borde det vara självklart att man utnyttjar möjligheten att anlita företag, som inte varit direkt involverade i de nuvarande försöken med ADB-teknik inom arbetsförmedlingen. Det finns faktiskt företag som redan visat ett intresse för de frågor som här tas upp. Dataföretaget Kockums Computer Systems AB har exempelvis tagit fram material, som tyder på att det är möjligt att spara betydande belopp vid framställning av platslistor. Sannolikt har man också idéer om hur man kan förbilliga och effektivisera sökningsoch matchningsförfarandet. Möjligheten för olika dataföretag att lämna anbud och medverka i fråga om system, servicetjänster m.m. måste därför beaktas i den fortsatta försöksverksamheten. Vi reservanter föreslår därför att riksdagen skall göra ett uttalande av denna innebörd. Arbetsförmedling med hjälp av datorer har hittills inte medfört att fler personer fått arbete, jämfört med traditionell personlig förmedling, påpekar riksrevisionsverket i en skrivelse till arbetsmarknadsministern. Satsa därför inte mer pengar förrän vi vet mer, varnar verket. Tidigast 1981 kan vi veta tillräckligt för att avgöra om systemet gör nytta, anser riksrevisionsverket, och har bl.a. följande invändningar mot arbetsmarknadsstyrelsens dataplaner: ”Klart är att de som sökt arbete med terminalerna har fått 10 gånger fler arbeten att välja emellan, men de slutliga resultaten av förmedlingarna i form av arbetsplacering har inte blivit bättre. Förmedlingen har inte heller gått snabbare. Detta gällde både den lokala förmedlingen och förmedlingen mellan olika orter.” Det är sålunda, herr talman, uppenbart att kostnader och effekter måste analyseras i en helt annan utsträckning än vad som hittills skett, innan man går vidare. I fortsättningen bör man utnyttja även fristående konsulter och dataföretag, bl.a. för att få fram förslag till alternativa och mindre kostnadskrävande lösningar. Med tanke på det framtida valet av program och maskinutrustning är det viktigt att olika företag får möjlighet att presentera förslag till lösningar i fråga om system och servicetjänster. Följaktligen avstyrker vi reservanter regeringens förslag på denna punkt. Detta innebär — som vi anger i reservationen 4 —- att propositionens förslag om anslagshöjning med 23,1 milj.kr. bör avslås. Med hänsyn till arbetsmarknadsverkets personalexpansion är det betydelsefullt att höja verkningsgraden inom ramen för tillgängliga resurser. Under 1970-talet har antalet tjänster inom verket fördubblats. Enligt min mening måste verksamheten få en starkare inriktning på det direkta förmedlingsarbetet. Ett enhälligt arbetsmarknadsutskott har nyligen begärt att en bred parlamentarisk utredning skall tillsättas med uppgift att se över verkets organisation. Vidare har utskottet föreslagit att riksdagens revisorer skall granska verkets personalfrågor m.m. Även detta beslut fattades av ett enhälligt arbetsmarknadsutskott. I avvaktan på nyssnämnda utredningar borde det vara välbetänkt att vänta med beslutet att permanenta distriktsarbetsnämnderna. Denna fråga bör, som vi anger i reservationen 3, prövas först sedan en samlad bedömning kan göras av den här nämnda utredningsverksamheten. En lämplig tidpunkt härför synes vara då sysselsättningsutredningens slutbetänkande — vilket har framlagts i dag — skall läggas till grund för långsiktiga åtgärder avseende arbetsmarknadsverkets uppgifter och organisation. Försöken med distriktsarbetsnämnder har, som vi påpekar i reservationen, pågått under en begränsad tid, varför ett avgörande av frågan om nämndernas funktion och ställning inom verket utan olägenhet kan anstå. Övervägande skäl talar för att man bör pröva propositionens förslag i ljuset av en samlad bedömning av alla de utredningar som berör arbetsmarknadsverkets organisation och framtida verksamhetsinriktning. Inte minst kostnadsaspekterna talar för en sådan ordning. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till samtliga reservationer som fogats vid betänkandet.

Herr talman! Med hänsyn till att vi ställde till en ganska utförlig debatt tidigare i dag i en annan fråga skall jag nu fatta mig kort. I vpk:s motion nr 2339 är de två främsta kraven: 1. Den obligatoriska platsanmälan skall bli en laglig skyldighet redan den 1 juli 1979. Vi anser att det är viktigt att det sker som ett led i en anställningspolitik i de anställdas intresse. 2.

Med hänsyn till detta har vi begärt en avsevärd utökning av antalet förmedlartjänster. Vi menar att det är något av en poängförlust att man inte har sett detta samband mellan ADB-systemet och behovet av speciella personella insatser. Om sådana inte kommer till stånd kan systemet visserligen fungera för de välutbildade och för dem som inte direkt behöver förmedlingens insatser för att söka och få ett arbete, men det kommer att fungera dåligt för grupper som har olika former av svårigheter, som är diskriminerade eller som anses som handikappade på arbetsmarknaden. Om man inte har en personalförstärkning som stöd kan det försvåra den enligt vår mening socialt angelägna strävan att så långt som möjligt finna arbete åt alla kategorier människor. Med denna mycket korta argumentering vill jag yrka bifall till vpkmotionen 2339.

Herr talman! I regeringens proposition nr 131 tas upp fyra frågor om effektivisering av arbetsförmedlingens arbete. Två av förslagen har en administrativ inriktning: en utbyggnad av allmän platsanmälan som skall gälla hela landet och en permanentning av distriktsarbetsnämnderna. Två förslag har en teknisk inriktning: utbyggnad av de försök som redan har inletts med datoriserad sökning och bevakningsmatchning av lediga platser. Som ett led i den utbyggnaden föreslås att försöken skall bedrivas i full skala i ett län, nämligen Södermanland. Arbetsförmedlingskontoren i det länet skall, om försöken slår väl ut, bli modellkontor för en framtida ADB assisterad förmedlingsverksamhet i hela landet. Propositionens förslag har i allt väsentligt godtagits av samtliga partier utom moderata samlingspartiet. Med anledning av en motion av Erik Hovhammar m.fl. har partiets företrädare i utskottet avgivit fyra reservationer, som i praktiken innebär att man från det hållet yrkar avslag på propositionen i dess helhet. En negativ inställning till delar av propositionens förslag redovisas också i centermotionen 2336 av Johan Olsson. Vänsterpartiet kommunisterna har väckt en partimotion i ärendet, där man på nytt aktualiserar frågan om personalförstärkning till arbetsförmedlingarna och i övrigt lägger fram vissa önskemål i anslutning till propositionen. Önskemål om vissa modifikationer eller särskilda markeringar görs också i den socialdemokratiska motionen av Lennart Pettersson och i den moderata motionen av Bo Turesson. Jag tar först upp frågan om införandet av allmän platsanmälan i hela landet. Enligt den lag härom som riksdagen antog i början av år 1976 är arbetsgivare skyldig att anmäla lediga platser som skall tillsättas genom extern rekrytering. En lagstiftning finns alltså redan, och den är i princip tillämplig i hela landet. Ikraftträdandebestämmelserna har emellertid utformats så, att det är möjligt för regeringen att införa lagen successivt. Meningen var också från början att lagen skulle prövas på försök med början i Sydsverige och sedan successivt vidgas efter det att man fått erfarenheter. Försöksverksamheten har pågått i drygt tre år, och lagen gäller redan i 10 av rikets 24 län. I propositionen föreslås nu att åtgärder vidtas för att ta steget fullt ut och införa allmän platsanmälan i hela landet. Det är detta som man från moderat håll och i den Johan Olssonska motionen har motsatt sig. Man invänder att beslutsunderlaget är otillräckligt och att kostnaderna är för höga. Först en erinran om att det från början varit avsett att lagen skall införas i hela landet: Ett enigt inrikesutskott uttalade sig i samband med lagens antagande för att så skulle ske med hänsynstagande till de erfarenheter man gjorde vid en på försök bedriven tillämpning i vissa län. Som utskottsmajoriteten konstaterar har lagen nu i successivt ökad omfattning prövats i drygt tre år. Verksamheten har följts kontinuerligt. Erfarenheterna är goda, och några egentliga nackdelar har inte kunnat påvisas. Med anledning av invändningar mot kostnadsstegringar för att lagen införs i återstående delar av landet bör erinras om att lagen i praktiken redan täcker större delen av det samlade platsutbudet i landet. I försökslänen ingår nämligen samtliga tre storstadslän, som ensamma svarar för hälften av de lediga platserna. Vad särskilt kostnadssidan beträffar påpekas i propositionen att ett genomförande av allmän platsanmälan i hela landet framför allt påverkar utgifterna för att framställa och distribuera arbetsförmedlingens platslistor. Dessa listor växer av naturliga skäl i omfång, om fler lediga platser anmäls till förmedlingen. Dessa utgifter är redan i dag betydande, och den utgiftsökning som kan väntas uppstå är begränsad. I framtiden kan det bli möjligt att ersätta dessa listor med ett dataterminalsystem. Detta är en av de saker man skall pröva vid modellkontoren i Södermanland. Att helt avskaffa listorna är emellertid något som kan ske först på längre sikt. I avvaktan på det kan det vara anledning att pröva, om inte kostnaderna för listorna kan sänkas. Den saken har med instämmande av utskottet tagits upp både i propositionen och i motionen av Erik Hovhammar m.fl. I den moderata reservationen anför man också som ett skäl mot att införa allmän platsanmälan att arbetsförmedlingarna inte bör tillföras ytterligare personal för administrativa uppgifter. Det är klart att om fler lediga platser anmäls får förmedlingarnas ordermottagningar mer att göra. Å andra sidan understryker reservanterna också att verksamheten måste inriktas starkare på själva förmedlingsarbetet. Det är då svårt att förstå att en sådan inriktning skulle motverkas av att arbetsförmedlingarna tack vare den allmänna platsanmälan får ett bättre grepp om det samlade utbudet av lediga platser. Till det kan läggas ett allmänt rättvisekrav när det gäller att redovisa samtliga platser som står till förfogande. Hittills har som nämnts regeringen enligt lagen kunnat bestämma i vilken takt lagen skall införas i landet. I propositionen föreslås en lagändring som skall göra det möjligt att låta AMS avgöra införande av lagen i återstående delar av landet med början den 1 oktober i år. Utskottet har tillstyrkt att lagen skall införas i hela landet och godtar den i propositionen föreslagna ordningen. Vpk vill att lagen i ett slag skall bli tillämplig i resten av landet redan från den 1 juli i år. Med den inställningen blir det inte aktuellt med någon delegering av beslutanderätten till AMS. Utskottet har ändå inte sett det som praktiskt möjligt att införa lagen i hela landet vid den tidpunkt som föreslås av vpk. Ordermottagningarna på förmedlingskontoren måste hinna organiseras så att man kan ta emot det ökade antalet anmälningar om lediga platser. Införandet av allmän platsanmälan har hittills föregåtts av omfattande information till arbetsgivarna i resp. län. Även dessa insatser måste förberedas och sättas in vid en tidpunkt då de verkligen når mottagarna. Det kan befaras att så inte blir fallet, om det sker i anslutning till att semesterstängningarna börjar. Av dessa rent praktiska och organisatoriska skäl har utskottet avstyrkt vpk:s yrkande om tidigareläggning. Några ord om propositionens förslag om sökning och bevakningsmatchning av lediga platser. Försök pågår i begränsad skala. Arbetsförmedlingen disponerar i dag 20 dataterminaler och bör enligt propositionen tillföras ytterligare 70 terminaler, så att i princip varje distriktskontor skall ha en terminal. Därtill kommer ett antal terminaler för den särskilda försöksverksamheten i Södermanland. Moderaternas reservanter i utskottet yrkar avslag på regeringsförslaget, och Johan Olsson vill i sin motion endast tillstyrka en utbyggnad med 20 terminaler. Även här anförs kostnadsskäl. Det är riktigt att ett fullt utbyggt datasystem är kostnadskrävande och att det i hög grad påverkar förmedlingsarbetet. Det finns en rad frågor som behöver närmare belysas — tekniska systemlösningar och kostnadskonsekvenser, de verkliga effekterna på förmedlingens service till arbetssökande och arbetsgivare etc. Som nämnts bedrivs försöken nu i blygsam skala, och utskottets majoritet har den uppfattningen att försöken bör utvidgas för att man skall få svar på en rad väsentliga frågor. Det kan påpekas att AMS och statskontoret, som medverkar i försöken, har föreslagit en utbyggnad med 140 terminaler. Det antalet har regeringen prutat till hälften. Utskottet har den uppfattningen att den av regeringen föreslagna utbyggnaden bör kunna ge möjlighet till prov i mer realistisk skala än hittills varit fallet. Med tanke på de yrkanden om avslag på regeringens förslag som har framställts i motionen av Erik Hovhammar m.fl. och i moderaternas reservation i utskottet är det värt att notera att Bo Turesson i den andra moderatmotionen i huvudsak godtar propositionens förslag. Han vill endast att två av de av regeringen begärda miljonerna skall användas för försök med datoriserade specialförmedlingar. Det förslaget är dock varken utskottsmajoriteten eller herr Turessons partikamrater i utskottet beredda att tillstyrka. Vpk är positivt till de utbyggda försöken med ADB-baserad förmedling. Man vill dock att utbyggnaden skall kompletteras med personalförstärkning till arbetsförmedlingen därför att man befarar att vissa grupper som handikappade m.fl. behöver ”manuell” förmedling i samma utsträckning som hittills. Utskottet är överens med vpk om att dataterminalerna inte kan ersätta förmedlarna. De är ett hjälpmedel för förmedlarna. Det är också möjligt att vpk har rätt i att ADB-tekniken är till större nytta för vissa grupper arbetssökande än för andra. Även i fortsättningen kommer särskilt förmedlingssidan att behöva byggas ut med mer personal. Nu har vpk yrkat att regeringen skall anmodas lägga fram förslag om personalförstärkningar, och utskottet räknar med att regeringen liksom hittills i samband med budgetarbetet lägger fram förslag i den riktning motionärerna önskar. Lennart Pettersson har väckt en motion där han vill stryka under vissa synpunkter på uppläggningen av den fortsatta försöksverksamheten. Bl. a. tar han upp frågan om personalens medinflytande på systemutformning m.m. Såvitt utskottet kan finna är Lennart Petterssons synpunkter redan tillgodosedda genom vad som anförs i propositionen i denna fråga och i det praktiska arbetet inom arbetsmarknadsverket. Vidare anser motionären att det råder en obalans mellan de uppgifter som tas upp om de arbetssökande resp. om arbetsgivarna. Fler uppgifter om arbetsplatserna bör byggas in i det datasystem som kommer till stånd. Utskottet utgår från att arbetsmarknadsverket i samråd med arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer närmare prövar vilka uppgifter som bör antecknas för att de arbetssökande skall få en så allsidig information som möjligt om förhållandena på de arbetsplatser som anvisas. Ett arbetsgivarregister kommer att byggas upp med början i Södermanland i samband med försöken med modellkontor där. Det kan tilläggas att uppgifter av det slag som motionären tänker sig i datasammanhang kallas ”fri text”. Datainspektionen har i samband med godkännande av de register som skall läggas upp i Södermanland begärt att man närmare specificerar de typer av uppgifter som skall antecknas. F.n. disponerar arbetsmarknadsverket ett antal dataterminaler. Själva datordriften hyrs av en servicebyrå. Vid ett fullt utbyggt system blir det aktuellt att skaffa ett väsentligt större antal terminaler än man har i dag, och dessutom kommer man sannolikt att skaffa egna datorer. Lennart Pettersson vill i sin motion att försöksverksamheten skall läggas upp så, att svensk dataindustri får möjlighet att konkurrera vid senare upphandling av maskinvara. Även utskottet anser att det är betydelsefullt att så sker och utgår från att detta beaktas vid den jämförelse mellan olika system som skall ske i den fortsatta försöksverksamheten. Slutligen framhåller samme motionär att framtida centrala datorenheter bör lokaliseras på ett regionalpolitiskt lämpligt sätt. Samma uppfattning har emellertid klart deklarerats även från regeringens sida. Några skilda uppfattningar finns alltså inte i den frågan. Bo Turesson tänker sig ett framtida system med minidatorer. Utskottet är inte berett att ta ställning till den framtida systemutformningen och avstyrker därför yrkandet. Inte heller kan utskottet tillmötesgå önskemålet av samme motionär om att man skall öppna möjlighet till viss typ av avgiftsbelagd förmedling, baserad på dataurval av tidningarnas platsannonser. Utskottet hänvisar till de snävare restriktioner som finns beträffande avgiftsbelagd förmedling enligt lagen om arbetsförmedling. Jag har redan berört det förhållandet att arbetsförmedlingskontoren i Södermanlands län enligt propositionen skall bli modellkontor, där man bl.a. tillämpar datordrift i så långt möjligt full skala. Försöken tillstyrks av utskottet. Vpk har med anledning av dessa försök tagit upp en speciell fråga, nämligen om utnyttjandet av de uppgifter som registreras om de arbetssökande. Dessa uppgifter bör enligt vpk endast få användas på de kontor där vederbörande är inskrivna. Att så sker är en förutsättning för det godkännande av verksamheten som har lämnats av datainspektionen, som även meddelat föreskrifter om vilka typer av uppgifter som får registreras och om säkerhet och kontroll. I propositionen föreslås att de distriktsnämnder som f.n. på försök är knutna till arbetsförmedlingens distriktskontor skall permanentas och bli en reguljär del av arbetsmarknadsverkets czganisation. Moderaternas reservanter i utskottet yrkar avslag på förslaget. Några konkreta skäl för detta ståndpunktstagande ges emellertid inte. Man har en allmänt hållen hänvis ning till prövningen av sysselsättningsutredningens slutbetänkande. Propositionens förslag är väl förankrat i ett partssammansatt beredningsarbete inom arbetsmarknadsverket. Länsarbetsnämnderna, som till en början varit tveksamma till dessa nya organ, har nu svängt om och anser att nämnderna är en värdefull tillgång. Utskottet har sålunda följt propositionens förslag även på denna punkt.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

Herr talman! Efter att ha lyssnat till den redovisning som utskottets ordförande lämnat kan jag konstatera att den kritik som framförts såväl i Bo Turessons motion som i motionen av Erik Hovhammar m.fl. verkligen är berättigad, nämligen att det är ett bristfälligt underlag som det här beslutet skall fattas med utgångspunkt i. Och det gäller inte enbart den kostnadsmässiga redovisningen. Ett annat exempel är förslaget beträffande verksamheten med modellkonrtor. Det finns anledning att från tekniska utgångspunkter ställa frågan till Elver Jonsson: Vilka system är det fråga om och vilka datorer skall installeras i det sammanhanget? Kan vi få ett besked om detta här i dag? Om dessa system skall vara provisoriska, hur skall samordning med det totala projektet ske beträffande systemutveckling, materielanskaffning och datorinstallation? Det är vidare befogat att ställa frågan varför så mycket personal skall krävas för detta. Måste verkligen försöksverksamheten vara så omfattande? Till allt detta kommer konstaterandet att det inte finns en fullständig redovisning i propositionen av någon utvärdering av näringslivets nytta av ADB-tjänsterna inom arbetsförmedlingen. Varför förhåller det sig på det sättet? Inser inte utskottet och dess ordförande att riksdagen därigenom tvingas fatta beslut på alltför lösa grunder? Det är från många utgångspunkter angeläget att man fortsätter den pågående utbyggnaden av ADB i samband med platsförmedling. Men det måste ändå ske på ett sådant sätt att man har fullständig klarhet beträffande kostnaderna och systemets effekter. Slutligen sade Elver Jonsson att vi inte hade motiverat vårt krav på att förslaget om att permanenta distriktsarbetsnämnderna skall avslås. Ja, men vi har pekat på det förhållandet att ett enigt arbetsmarknadsutskott ändå har begärt en organisatorisk översyn av hela verket, och då borde ju en sådan här organisatorisk förändring, som man kan skjuta på utan olägenhet, få vänta tills man kan se de totala effekter som blir aktuella med ledning av översynen.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, men Elver Jonsson nämnde i samband med min motion, nr 2338, att han ansåg att jag i huvudsak hade anslutit mig till propositionens förslag. Hans påstående bygger, om jag uppfattade det rätt, på en missuppfattning från Elver Jonssons sida. Det bevisar bara hur svåra problem det här är fråga om och hur svårt det är att tränga igenom det som skrivs och sägs. Jag talade tidigare här i kammaren i dag med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 21 mycket kraftigt för mitt krav på att dataservicen skall decentraliseras, att man skall komma bort från de stora centraliserade system som skapar så oändligt många problem och som ofta blir mycket dyrare. Jag har precis samma uppfattning vad gäller dataservicen på det område som vi nu diskuterar. Alldeles särskilt för en decentraliseringstanke talar det förhållandet att minidatorerna utvecklas mycket snabbt och ger mycket stora möjligheter till ett elegant utnyttjande av den här metodiken i ett decentraliserat system.

Herr talman! Sten Svensson talar om att det råder osäkerhet, och det kan väl vara en riktig iakttagelse. Därför tror jag att det är klokt att utskottet föreslår en begränsad försöksverksamhet, där också statskontoret får vara med och följa upp den verksamhet som skall bedrivas. Det har ju från moderat håll sagts både här i debatten och i motionerna att det föreliggande förslaget skulle leda till ökad byråkrati m.m. Till det kan man säga att utskottsmajoriteten inte har tagit en i förhållande till moderaterna motsatt ståndpunkt därför att vi skulle vara för byråkrati. Vi är också emot byråkrati, men vi tror att om man frigör personella resurser från rutinarbete kan man i större utsträckning använda de resurserna för det egentliga förmedlingsarbetet. Det är ju ett mål också för företrädarna för moderata samlingspartiet. Matchningen är ju bara på försöksstadiet, och det krävs kanske en viss inkörningsperiod. Som princip anses dock systemet mycket bra. Sedan kan jag till Bo Turesson säga att visst är det riktigt att det här är svårt. Det visar kanske det faktum att inte ens herr Turessons partikamrater i alla delar har följt upp herr Turessons yrkanden. Det kanske möjligen kan ge en fingervisning om att vi inte kunnat bli övertygade av de argument som framkommit i den Turessonska motionen. Därför har vi avstyrkt den.
Herr talman! Jag ställde nyss ett antal konkreta frågor till utskottets ordförande beträffande vilka system som skall användas och vilka datorer som skall installeras i den här verksamheten med modellkontor. Jag frågade också hur man praktiskt skulle gå till väga när det gäller samordning med det totala projektet beträffande systemutveckling, materielanskaffning och datorinstallation. Dessutom ställde jag ytterligare två konkreta frågor. Elver Jonssons tystnad på denna punkt tyder på att vi har rätt i vår kritik. Därför är det en logisk konsekvens att avvisa regeringens förslag på den här punkten.
Herr talman! Elver Jonssons konstaterande att mina partivänner i utskottet inte har följt upp min motion är riktigt. Det kan naturligtvis också vara ett bevis för hur svårt det här är. Jag begär inte att man skall kunna genomskåda dessa mycket invecklade tekniska problem på den korta tid som står till buds vid en utskottsbehandling av ett ärende. Därför känner jag mig inte särskilt irriterad över att min motion inte har följts upp. Själv har jag sysslat med de här frågorna i 25-30 år, så jag anser mig ha någon liten kompetens att kunna bedöma olika system.
Herr talman! Vi har inte betvivlat Bo Turessons kompetens i och för sig. Vi har däremot inte blivit övertygade om att argumenten i den aktuella motionen skulle leda till ett tillstyrkande av motionen. Sten Svensson tycker inte att han får besked i de konkreta frågorna. Jag kan då ändå ge det konkreta beskedet att utskottet menar att vi skall vara obundna när det gäller vilket system vi skall ha framöver. Det är ett skäl till att man t. v. skall ha de här datorerna på hyrbasis; vi vill inte i dag binda oss för något framtida system. Jag vill upprepa vad jag tidigare sade: Det här är en begränsad försöksverksamhet som bl.a. statskontoret är med och följer upp. Den måste självfallet kontinuerligt utvärderas. Både riksdagen och regeringen har anledning att framöver göra en förnyad prövning.